Herr talman! Både Margareta Gard och Alf Wennerfors vill tydligen få till stånd ett meningsutbyte inte bara om det berättigade i att timstudiestöd utgår för deltagande i studiecirklar med uttalad partipolitisk inriktning utan också om i vad mån sådan cirkelverksamhet alls bör kunna bedrivas med statsbidrag. Vad Margareta Gard och Alf Wennerfors har sagt ger mig anledning att på nytt understryka att det i lagar och förordningar finns klart angivet hur ansvaret fördelar sig när det gäller att fastställa villkor för den statsbidragsberättigade cirkelverksamheten och att se till att dessa villkor uppfylls. Jag vill fästa uppmärksamheten på att riksdagen för mindre än ett år sedan, efter ingående utredningsarbete och på grundval av en proposition med förslag till nytt regelsystem, har tagit ställning till hur cirkelverksamhet skall bedrivas för att vara berättigad till statsbidrag. Därvid behandlades också frågan om vilken cirkelverksamhet som skulle kunna berättiga till ett timstudiestöd. Jag föreslog, utskottet tillstyrkte och riksdagen beslutade att på det område som här är aktuellt samma slags cirklar som tidigare skulle berättiga till timstudiestöd. Mina kontakter med företrädare för olika studieförbund har bekräftat att man inom dessa tagit fasta på två tankar som kom till uttryck i propositionen och i riksdagens beslut i våras. Jag känner behov av att här fästa uppmärksamheten på dem — inte bara därför att de är grundläggande för statsmakternas syn på folkbildningen oth dess uppgifter, utan också därför att de är avgörande för att balansen mellan den önskvärda friheten och det nödvändiga ansvaret på detta område skall kunna upprätthållas. Den första tanken, som går som en röd tråd genom folkbildningspropositionen, är att studieförbunden skall anförtros största möjliga frihet att självständigt besluta om verksamhetens inriktning. Jag vill för att belysa detta citera ur propositionen: ”Medlemsorganisationernas verksamhet utgår från skilda politiska, religiösa och humanistiska värdesystem. Detta leder naturligtvis ytterst till att målen för och uppfattningarna om samhällets framtida utformning uppvisar stora skillnader mellan studieförbunden. Den mångfald som därigenom utmärker folkbildningen betraktar jag som en tillgång.

Jag citerar även här ur propositionen, som riksdagen också på denna punkt ställde sig bakom: ”I likhet med folkbildningsutredningen anser jag att kravet på verksamheten inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet ——— bör vara att det skall präglas av saklighet och en strävan till allsidig belysning av studieämnena. Folkbildningsarbetet skall bedrivas i en anda av tolerans och respekt för oliktänkande och på ett sådant sätt att självständigt tänkande och ställningstagande främjas.” Jag tror att det skulle vara till mycket stor skada, om regeringen eller riksdagen gav sig in på att försöka styra innehållet i folkbildningsarbetet. Jag menar att det är till lika stor skada för folkbildningens sanna intressen, om studieförbunden väljer att ensidigt utnyttja friheten, utan att låta den balanseras av ansvaret för att de folkbildningsideologiska idealen om ett fritt sanningssökande och en strävan till allsidig belysning av studieämnena förverkligas. Denna balans är nödvändig, och det är studieförbundens sak att i en fortlöpande dialog både med sina egna medlemsorganisationer och med tillsynsmyndigheten finna den rätta balanspunkten. Jag vill passa tillfället att också hänvisa till vad folkbildningsutredningen, vars arbete låg till grund för propositionen till riksdagen i våras, anförde i denna fråga. Det är av särskilt intresse eftersom utredningen, där de politiska partierna och folkbildningens egna organisationer var väl företrädda, var enig i sitt ställningstagande. Utredningen skrev: ”Vi anser att den ideologiska profilering, som präglar folkrörelsernas arbete också skall kunna prägla studieförbundens arbete. Hur markerad denna profilering skall vara avgörs av studieförbunden själva. ——-—- Utredningen vill dock göra skillnad mellan ideologisk och partipolitisk profilering. En partipolitisk profilering som innebär propaganda för ett enskilt parti eller polemik mot andra partier hör inte hemma i folkbildningsarbetet. Ideologisk profilering bör utgå från grundläggande värderingar, som är förankrade it.ex. en politisk eller religiös ideologi. Dessa värderingar kan vara vägledande vid val av studieämnen, studiernas inriktning och val av arbetsmetoder. Denna form av profilering får inte åsidosätta saklighet och strävan till allsidighet.” Detta är en bra formulering av en grundsyn som jag gärna ansluter mig till. Den har också, fast något ordknappare. kommit till klara uttryck i folkbildningspropositionen.
Herr talman! Jag vill till utbildningsministern säga att jag bedömer det som två helt olika saker, att å ena sidan ge studieförbunden största möjliga frihet att under ansvar belysa olika uppfattningar och å andra sidan att via studieförbunden med statsstöd driva en valrörelse.
Herr talman! Får jag först säga att det inte råder några som helst delade meningar när det gäller den allmänna, principiella inställningen till studier över huvud taget och inte minst till folkbildningen. Jag kan här hänvisa till att jag i ganska många år var vice förbundsordförande i Studieförbundet Medborgarskolan, även om det nu var länge sedan. Men mitt hjärta finns där fortfarande. Min inställning till den typen av verksamhet har icke förändrats.

Den senare delen av utbildningsministerns svar innebär indirekt att jag känner mig någorlunda tillfredsställd, och jag hoppas att det sprider sig i vida cirklar både inom och utanför detta hus. När det gäller frågan om arbetstid förstår jag att det ligger på arbetsmarknadsministern att uttala sig om den. Men jag tycker att även utbildningsministern kunde uttala sig. Frågorna hänger så klart ihop. Söker man timstudiestöd gör man ju det för att studera på arbetstid. Skall man inte göra det kan man inte få timstudiestöd. Med tanke på utbildningsministerns ställning tycker jag att vi skulle kunna få ett besked. Herr talman! Jag vet inte om någon socialdemokrat har anmält sig, så jag avvaktar.

Herr talman! Nog är det väl ändå något nytt vi har infört, när man på betald arbetstid får bedriva partipolitik. Det är ju faktiskt vad som sker. Och det gör inte ABF någon hemlighet av. Det står i inledningen till kurshandlingarna. Jag är förvånad över det Bengt Wiklund tar upp här, nämligen att en skiftarbetare måste delta i detta på arbetstid. Jag har den bestämda uppfattningen att en skiftarbetare inte har längre arbetstid än vad andra har. Antalet arbetstimmar per vecka är väl detsamma för dem som för andra arbetare, som icke arbetar i skift. Därför tycker jag det är märkligt att man alltid för fram skiftarbetarna som ett argument.
Herr talman! Först vill jag deklarera att jag sätter värde på att Bengt Wiklund har tagit till orda i den här debatten och framfört i varje fall sina egna synpunkter på detta. Sedan vill jag göra utbildningsministern uppmärksam på att man av Bengt Wiklunds inlägg klart kan få den uppfattningen att han förutsätter och tror att utbildningsministern tycker att det som förekommer är fullt riktigt med tanke på de beslut vi har fattat tidigare, och det skulle i så fall förvåna mig. Jag måste säga till Bengt Wiklund att när materialet är så ensidigt som det är, då protesterar jag. Om det hade varit allsidigt och om man i stället för att förvanska vad folkpartister, centerpartister eller moderater har sagt i den allmänna debatten eller här i riksdagen hade talat om vad de verkligen har sagt och tyckt i de olika politiska frågorna, då hade det varit en annan sak. Jag ställde frågan: Är det ett olycksfall i arbetet? Och i så fall: Är ni beredda att deklarera att ni skall försöka komplettera detta material? Då kommer det i ett annat läge, och då kan det ligga i linje med vad utbildningsministern tidigare har deklarerat. Sedan säger Bengt Wiklund att jag med darr på rösten beklagade att alla skattebetalare skall vara med och betala detta. Han säger vidare att löntagarorganisationerna tar andra pengar till detta, och på det sättet är det löntagarorganisationerna som avstår pengar. Men hela verksamheten grundar sig ju ändå på statsbidrag och de slantar som skattebetalarna ställer upp med. Och, som sagt: Vi har ju en mycket liberal inställning till studier av detta slag sedan många år tillbaka. Men jag tror inte att utbildningsministern kunde tänka sig att vi skulle få anledning till en sådan här debatt, därför att ABF och socialdemokraterna har utformat ett material på detta sätt. Jag kunde i alla fall aldrig tänka mig något sådant. Man blir helt förvånad när man tar del av materialet såsom det är utformat. Jag vill än en gång ställa frågan till Bengt Wiklund, som jag känner som en mycket redbar och rejäl riksdagskollega: Tycker verkligen Bengt Wiklund att det är riktigt att vi skall betala studier som har syftet att ni skall vinna valet och t.ex. införa fondsocialism? Tycker verkligen Bengt Wiklund vidare att det är O. K. att det sker på arbetstid?

Herr talman! Först vill jag till Alf Wennerfors, som efterlyste ett besked i sitt första inlägg, säga att det är en oskriven regel som studieförbunden centralt officiellt bekänner sig till, att när ett annat partis uppfattning refereras skall det ske på ett sådant sätt att det kan godtas av det partiet. Det har också efterlysts ett uttalande av mig om det speciella studiematerial som föranlett denna debatt. Om jag gjorde ett sådant uttalande skulle jag samtidigt få lov att uttala mig om likartade studiematerial från andra studieförbund som producerats i samarbete med andra politiska partier. Jag kan inte tillmötesgå detta önskemål, och det finns åtminstone två skäl till att jag undviker att göra något sådant uttalande. Det ena är att arbetsdomstolen inom kort kommer att avgöra ett mål som avser frågan, om det nu omdebatterade studiematerialet och de studier som bedrivs med det som utgångspunkt är studiematerial och studier av det slag som avses i studieledighetslagen och som bör berättiga till ledighet från arbetet. Jag bör självfallet inte föregripa arbetsdomstolens prövning av denna fråga. Men lika viktigt är att det inte är vare sig regeringens, riksdagens, skolöverstyrelsens eller centrala studiestödsnämndens sak att bedöma innehållet i det studiematerial som studieförbunden använder i folkbildningsarbete. Ansvaret för den bedömningen vilar på studieförbunden själva. Utan att bedöma vare sig ABF:s studiematerial eller motsvarande material producerat inom andra studieförbund har jag dock känt mig oförhindrad att citera både ur folkbildningsutredningens enhälliga betänkande och ur den proposition som riksdagen nyligen gett sin anslutning till i det citerade avsnittet. Det är nödvändigt att vara klar över att diskussionen rör två olika frågor. Den ena frågan är vilka principer som gäller och som skall gälla för det folkbildningsarbete som skall berättiga till statsbidrag. De frågor som ställts till mig har särskilt dragit uppmärksamheten till studieförbundens ansvar för att folkbildningen inte används i tjänst åt ensidigt partipolitisk propaganda. Den andra frågan är vilka regler som skall gälla för ledighet för studier och för att studiestöd skall utgå. Det är en annan sak, men det är alldeles tydligt att svaret på den frågan är beroende av i vilken mån studieförbunden visar respekt för kravet att den tillåtna och önskvärda profileringen av studieverksamheten inte får innebära att saklighet och strävan efter allsidighet åsidosätts. Det är min uppriktiga förhoppning att vad som kan behöva göras för att folkbildningsarbetet i praktiken till fullo skall svara mot de berättigade förväntningarna i detta avseende skall göras av studieförbunden själva.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Bengt Wiklund om han tror att vi tar Sverige ur krisen genom att ytterligare urholka produktiviteten i våra industrier. Jag vill sedan upprepa vad jag tidigare har sagt: Vi ifrågasätter inte att kurserna anordnas, men att kurserna anordnas under betald arbetstid kan vi inte tycka är riktigt. Det är något nytt som har kommit in, och det är det som vi vänder oss emot. Detta är faktiskt inte utan kostnader och bekymmer för företagen — det har jag berört också tidigare. Det är mycket bekymmersamt att få ersättare till industrin. Jag tror att det blir svårigheter som inte kommer att bidra till att lösa den kris vi har.
Herr talman! Jag ber att först få säga att jag sätter värde på utbildningsministerns senaste, klargörande inlägg. Sedan vill jag säga till Bengt Wiklund att jag och alla andra självfallet uppskattar att socialdemokraterna studerar politik och att alla andra som sysslar med och är intresserade av politik gör det. Jag läste i någon undersökning för en tid sedan att ju mer man kan om löntagarfonder, desto mer skeptisk blir man till dem, så studier kan här ha ett värde som jag uppskattar mycket. Allra sist: Mot bakgrund av det citat som utbildningsministern läste upp för en stund sedan ur folkbildningsutredningen vill jag bara ställa en fråga rakt på sak till Bengt Wiklund: Anser Bengt Wiklund — och den frågan kan besvaras med ja eller nej — att det aktuella studiematerialet är sakligt?

Herr talman! Ralf Lindström har med hänvisning till att motorvagnarna på linjen Hässleholm-Karlskrona kommer att bytas ut mot lokdragna tåg frågat mig om jag har några planer för att möta denna för bl.a. Blekinge negativa utveckling av järnvägstrafiken. Först vill jag klargöra att enligt de ramar som riksdagen dragit upp för statens järnvägar är det SJ självt som fattar beslut i trafikfrågor. Självfallet strävar SJ efter att göra sådana förändringar i trafiken som är attraktiva för de flesta resenärer och ger största möjliga resultatförbättring. Som exempel kan nämnas att samtidigt med den planerade försöksverksamheten med snabbtåg kommer SJ att utveckla trafiken på matarbanorna till huvudnätet och på de svagt trafikerade bandelarna. Sammantaget kommer detta att ge förbättringar för tågresenärerna i praktiskt taget hela landet. Tågresandet har även i Blekinge ökat betydligt, vilket är glädjande. Detta innebär dock att kapaciteten behöver ökas och att uppehållen behöver förlängas. För att klara trafiken har SJ ansett det nödvändigt med en ny trafikuppläggning. De motorvagnar som nu går på sträckan är gamla och lider av betydande driftstörningar. De kommer därför att ersättas av lokdragna tåg. Jag anser det viktigt att järnvägstrafiken kan förbättras mellan Karlskrona och Kristianstad. I slutet av december har också regeringen beslutat om att en linjeomläggning på sträckan Karlskrona-Kristianstad skall sättas i gång så snart som möjligt för att ge arbetslösa i regionen arbete under vintern. Jag ser detta som ett första steg mot en ordentlig upprustning av banan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Han har bemödat sig att vara positiv i svaret, och det är bra. Det är också bra om han har rätt, men tillåt mig att vara något skeptisk. Vi riksdagsledamöter fick omkring månadsskiftet november-december en stor, med många färgbilder vackert utstyrd bok från SJ. Där presenterade man långtgående planer på att med jätteinvesteringar förkorta restiden mellan våra tre stora städer och industricentra. Det finns anledning att fråga: Är det här det rätta projektet att satsa miljoner på i dagens budgetläge? Finns det ett så starkt behov att förkorta restiden Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö? Några dagar efter det att vi fick den här boken från SJ, kunde man läsa i tidningarna att motorvagnstågen som trafikerar linjen Malmö-Karlskrona börjar bli nedslitna och att SJ skall sätta in annan materiel. Det är en åtgärd som kommer att förlänga restiden på den bansträckan. Vi är, både Claes Elmstedt och jag, väl medvetna om Blekinges svårigheter just nu. Industrisysselsättningen sjunker hastigt, människorna flyttar från länet och svårigheterna att få ny industri till länet är utomordentligt stora. Bra kommunikationer är en viktig förutsättning för att vi skall kunna ha någon chans i konkurrensen. Nu förbättrar man förutsättningarna för de stora industricentra och försämrar bl.a. för Blekinge. Jag tycker inte att det här är tillfredsställande. I årets budgetproposition har jag funnit två meningar som har anknytning till det vi nu diskuterar, men jag förstår inte riktigt vad de innebär. Jag skall citera de två raderna: ”Jag förutsätter att SJ även fortsättningsvis har en hög beredskap för att snabbt kunna tidigarelägga investeringar på inlandsbanan liksom på övriga delar av bannätet. Detta gäller exempelvis bandelen Karlskrona-Kristianstad.” Vad ligger egentligen bakom det här? Är man rädd för att motorvagnstågen helt skall falla ur? Vad är det för speciell beredskap det gäller? I svaret säger Claes Elmstedt att SJ kommer att utveckla trafiken på matarbanorna till huvudnätet samtidigt med den planerade försöksverksamheten med snabbtåg. Detta stod inte, såvitt jag vet, i SJ-boken. Jag har i varje fall inte sett det. Finns det möjligtvis någon annan skrift om detta? Till slut den oundvikliga frågan: Hur långt har planeringen för elektrifieringen av bandelen Kristianstad-Karlskrona kommit? Har Claes Elmstedt släppt den frågan? Ingår kanske den i svaret omtalade linjeomläggningen i det projektet?
Herr talman! Först skall jag bara helt kort säga ett par ord om snabbtågen, eftersom Ralf Lindström nämner dem. Det beslut som regeringen har fattat i den frågan avser en försöksverksamhet, som skall påbörjas 1985 och gälla enbart sträckan Stockholm-Göteborg. Dessa snabbtåg skall göra uppehåll vid stationerna på samma sätt som tågen på denna sträcka gör i dag. Det ingår iregeringsbeslutet att om försöksverksamheten slår väl ut och förstärker SJ:s ekonomi, vilket är förutsättningen och ligger med i bedömningen, så kommer matarbanorna att få dra nytta därav. De skall då rustas upp i den takt som erfordras. Nog om detta. Beträffande Ralf Lindströms funderingar i övrigt och till svar på hans fråga om innebörden i de av honom citerade raderna ur budgetpropositionen om SJ:s beredskap vill jag säga att meningen är den, att SJ skall ha en beredskap att snabbt kunna sätta i gång arbeten, när medel anvisas i beredskapssammanhang. SJ har tidigare haft alldeles för lång framförhållning — det har tagit för lång tid från beslut till dess att arbeten har kunnat startas. Den tiden är nu väsentligt neddragen, vilket innebär att man kommer att ha större beredskap och att arbeten för pengar från de 4 milj.kr. som regeringen beviljade i december förhoppningsvis kan komma i gång i februari. När det sedan gäller frågan om jag har rätt när jag är positiv i svaret kan jag till Ralf Lindström säga att jag har gjort mig underrättad om att SJ, därest satsningen av nämnda 4 milj.kr. slår väl ut, kommer att överväga att också av investeringsmedel tillskjuta ett visst belopp. Ralf Lindström vet att Karlskrona-Kristianstad-banan ligger väl framme när det gäller beredskapsarbeten, inte minst mot bakgrund av det besvärliga arbetsmarknadsläge som vi har i Blekinge.
Herr talman! Jag tror att det är bra att detta har blivit sagt här i dag. Vi kanske kan peka på det i framtiden. I övrigt var det en ganska hård kritik mot SJ för att man där haft dålig beredskap tidigare. Det är bra om den blir bättre. Jag hoppas att den här debatten skall föra frågan framåt. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Bara ett förtydligande. När jag talar om SJ:s beredskap avser jag beredskapen i de sammanhang då det gäller att snabbt kunna komma i gång med arbetena, när man får ett snabbt beslut om beredskapspengar. Där har tidsutdräkten tidigare varit för lång, men förhållandena börjar bli bättre. Det har vi ju bevis för efter det beslut som fattades i december och som gällde kustbanan. Sedan vill jag också gärna säga att en förbättring av banan och en omläggning av linjen också innebär ökade förutsättningar för att kunna hålla högre hastighet med de nya tåg som skall komma. Kostnadsberäkningarna för hela linjeomläggningen uppgår till ungefär 50 milj.kr. Det betyder, som Ralf Lindström mycket riktigt påpekade, att detta fått en start, och det tycker jag är viktigt.
Herr talman! Jag kanske har lyssnat dåligt, men jag tror inte att jag har fått något svar på frågan hur långt elektrifieringsplanerna har kommit.
Herr talman! Ralf Lindström känner väl till förspelet när det gäller elektrifieringen av den här banan. En utredning begärdes av riksdagsmän från länet — jag var själv en av dem. Den utredningen har verkställts, och man har kommit fram till att det är en liten tidsvinst som görs. Det oaktat vill jag gärna säga att det första som måste göras i ett sådant här sammanhang är att rusta upp linjen, förstärka banvallar, räta kurvor osv. Det arbetet inleds fr.o.m. nu — det kan jag försäkra herr Lindström.

Herr talman! Gertrud Hedberg har med hänvisning till lagen om handikappanpassad kollektivtrafik ställt följande frågor. 1. Hurstor del av SJ:s vagnpark har hittills handikappanpassats i enlighet med lagens intentioner? 2. Hur har de rullstolsbundnas möjligheter att åka tåg förbättrats sedan lagen infördes? Den serie på 200 sittvagnar som nu håller på att levereras till SJ är i hög grad handikappanpassade. Vagnarna har bl.a. breda dörrar, bekväm väderskyddad trappa och rymlig vestibul. Vidare är den ena toaletten extra rymlig, så att en s.k. transportstol kan tas in där. Ett sextiotal av dessa nya vagnar har redan levererats. Under de närmaste åren kommer både gamla och nya vagnar att anpassas ytterligare till de handikappades behov. Transportrådet har i samarbete med bl.a. handikapporganisationer och trafikföretag nyligen utarbetat föreskrifter för anpassningens inriktning och omfattning. Regeringen medgav i december förra året att föreskrifterna fastställs. I föreskrifterna sägs bl.a. att minst två sittplatser i varje andraklassvagn och minst en sittplats i varje förstaklassvagn skall vara utförda och markerade som handikapplatser. Utrymme skall finnas i varje vagn för en hopfällbar rullstol. Vidare skall fjärrtåg och andra loktåg med större antal resande vara utrustade med minst en transportstol. Föreskrifterna skall tillämpas på tågvagnar som levereras 1984 och senare. För tågvagnar som levererats 1960-1983 skall de föreskrivna åtgärderna vara genomförda senast 1989 för halva vagnparken, medan resten skall vara klar senast 1992.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. En av anledningarna till att jag ställde frågan om hur det går med handikappanpassningen av tågen var att jag från olika håll fått uppgift om att SJ fortfarande köper in tågvagnar som inte är handikappanpassade, trots att riksdagen för snart tre år sedan beslöt att all kollektivtrafik skulle handikappanpassas inom tio år. Nu har det hänt en del sedan frågan ställdes. Kommunikationsministern berättar i sitt svar att regeringen har utfärdat en förordning om hur handikappanpassningen skall gå till, och därmed har också SJ fått bestämmelser att rätta sig efter. För tågens del skall föreskrifterna gälla för vagnar som levereras under 1984 och därefter. Vagnar som levereras fram till dess får emellertid en extra respit på fem till åtta år. Jag förstår att det kan behövas övergångsbestämmelser, av både tekniska och praktiska skäl. Men i värsta fall kan det här betyda att en vagn som levereras nästa år och som inte är handikappanpassad kan vara i bruk nio år, innan den byggs om. Det verkar för en utomstående inte särskilt klokt ur ekonomisk synpunkt att först bygga en vagn som man vet snart måste byggas om. För de handikappades del betyder det i alla fall flera förlorade år. Men bortsett från det frågetecknet, så betyder förordningen att man tagit ett stort steg framåt. När anpassningen är helt genomförd kommer många fler människor än i dag att kunna åka tåg kollektivt och slippa anlita färdtjänst för långa resor. Tågresandet kommer alltså att bli mer attraktivt för alla passagerare, eftersom tågen helt enkelt blir bekvämare för alla, med eller utan handikapp eller ålderskrämpor. Men för landets 30 000 rullstolsbundna återstår fortfarande många hinder. Det är svårt att ta sig i och ur tågen och besvärligt att komma fram inne i dem. Därför hoppas jag att nästa steg i handikappanpassningen kommer att bli någon form av lyftanordningar för rullstolar. I Danmark prövas en terminalbunden lyft som arbetats fram vid handikappforskningen i Göteborg. Erfarenheterna hittills tycks vara goda. Att utrusta de större svenska stationerna med sådana lyftar borde inte vara ekonomiskt oöverkomligt. Det finns andra sätt att förenkla tågresorna för de rullstolsbundna. Ett är att låta dem åka första klass till priset av en andraklassbiljett, som man nu får göra inom riksfärdtjänsten. Förstaklassvagnarna har ju ett betydligt större utrymme i mittgångarna, och det blir således lättare att ta sig fram med rullstol. Ett annat önskemål är att informationen och utbildningen av SJ:s personal förbättras, så att personalen får lära sig mer om handikappades behov av service. På många håll fungerar det inte riktigt som det bör. Ansvarsfördelningen mellan färdtjänstens och SJ:s personal är också oklar. Jag kan naturligtvis inte begära att kommunikationsministern nu på stående fot skall avge några löften, men det vore intressant att höra om han har några synpunkter på frågorna om utbildning av personalen och möjligheterna för rullstolsbundna att åka första klass till andraklasspris.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ge några bindande löften eller framföra några mera avancerade synpunkter på en fråga som reses så här. Jag utgår naturligtvis ifrån att alla sådana förslag och funderingar som frågeställaren här framfört prövas i det arbete som kontinuerligt pågår på att förbättra möjligheterna också för de handikappade att åka kollektivt.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga. Det är ett svar som är mycket positivt för högstadieeleverna i Sandhamn, Möja och Svartsö. Många i Värmdö kommun har givit upp hoppet om att få ett besked från regeringen. Redan i maj månad skickade Värmdö kommun in en ansökan till departementet med begäran att få bedriva försöksverksamhet med alternativ högstadieundervisning. Herr talman! Jag ställde min fråga den 10 december. Den 22 december har tydligen regeringen beslutat att bifalla denna begäran från skolstyrelsen i Värmdö. Det borde kunna gå att få ett besked snabbare. Skolministern borde veta att skolstyrelserna har ansvar för eleverna och att man behöver planera i god tid. Man hade planerat att börja försöksverksamheten läsåret 1981/82. Nu har Värmdö kommun väntat på ett besked i flera månader. Och vem vet — om jag inte ställt min fråga till skolministern, hade kommunen kanske ännu inte fått något besked från regeringen!
Herr talman! Jo då, Anita Johansson, det har hela tiden varit vår avsikt att ge det här beskedet. Anita Johansson kritiserar oss nu för att ha dragit ut på tiden med beslutet i frågan. Men man kan samtidigt säga att det här är ett beslut i decentralise rande riktning, och sådana åtgärder ligger regeringen varmt om hjärtat. Att nu också en socialdemokratisk ledamot som Anita Johansson är anhängare av decentralisering kan inte annat än glädja, men kanske också i viss mån överraska. Anita Johansson är missnöjd med att beslutet har dröjt. Vad skall man då säga om hela den utglesning av skolbeståndet, i många fall helt i onödan, som skett under årtionden? Vad som nu sker är ett återupptäckande av de små skolorna, och det här beslutet är ett led i den utvecklingen.
Herr talman! Som jag tidigare sade till Ulla Tillander är jag för Värmdö kommuns skull glad över det positiva beskedet. Jag vill dock inte hålla med om att vi socialdemokrater har varit några motståndare till de små skolorna. Men, Ulla Tillander, visst är det en alldeles för lång och onödig väntetid när en skolstyrelse får vänta på besked i sju månader?
Herr talman! Det här beslutet är nu fattat, och vi är övertygade om att det kommer att mottas med tillfredsställelse hos dem som berörs. Det kommer säkerligen också att väcka intresse och få efterföljd på många andra håll.

Herr talman! Anders Ljunggren har frågat mig om jag är beredd att ta sådana initiativ att en förbättrad och utökad grundoch vidareutbildning på jordbruksområdet kommer till stånd samt vilken inriktning arbetet på en sådan reform enligt min uppfattning bör ha. Inom jordbruksutbildningen i gymnasieskolan finns f. n. förutom tvåårig jordbrukslinje, en 10 veckors och en 40 veckors grundutbildning samt en driftsledningskurs som omfattar ett år och en förkortad driftsledningskurs på 20 veckor. Vidare finns bl.a. en 10 veckors kurs i lantbruksekonomi, en 4 och en 12 veckors kurs i maskinskötsel, en 20 veckors kurs i animalieproduktion, kortare kurser i djurskötsel och svetsning samt en förberedande kurs på 13 månader för agronomie studerande. I likhet med vad jag anfört i årets budgetproposition vill jag i det här sammanhanget framhålla att det är av stor vikt att söka dimensionera gymnasieskolans studievägar så, att ungdomar erbjuds en utbildning som arbetsmarknaden och samhället i övrigt efterfrågar. De delar av gymnasieskolan som bör utökas är framför allt de tvååriga yrkesinriktade linjerna och närliggande specialkurser. Jordbruksutbildningen kan således komma att öka i omfattning. ningen i gymnasieskolan ges möjlighet att föra in undervisningsmoment som är värdefulla och angelägna för dem som driver jordbruk kombinerat med skogsbruk. En 15 veckors högre specialkurs i skogsbruk för kombinerade jordoch skogsbruksföretag, som bygger på slutförd jordbrukslinje eller motsvarande kunskaper, syftar till att ge kunskaper för arbete i ett kombinerat jordoch skogsbruksföretag. I drygt hälften av klasserna inom jordbrukslinjen utnyttjas möjligheten att studera ämnet skogsbruk inom ramen för fritt tillval. Jag vill vidare erinra om att skolöverstyrelsen i sitt läroplansarbete reguljärt samarbetar med företrädare för arbetsgivare och arbetstagare, ofta sammanslutna i yrkesnämnder. Dessa företrädare bistår med den sakkunskap som krävs för att den gymnasiala yrkesutbildningens innehåll fortlöpande förnyas och förbättras i takt med utvecklingen inom näringsliv och arbetsmarknad. I frågor som rör denna utbildning samarbetar SÖ med lantbrukets yrkesnämnd. Vidare ankommer det på SÖ att se till att utbildningen inom gymnasieskolan svarar mot samhällets behov av yrkeskunnigt folk i näringslivet. Jag vill även erinra om att man numera inom kommunal vuxenutbildning kan anordna utbildning som motsvarar utbildning på jordbrukslinjen. Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig även på detta område till vuxna med yrkeserfarenhet. Enligt vad jag har inhämtat har SÖ nyligen fastställt läroplaner för sådan utbildning. På försök finns också läroplaner fastställda för utbildning som motsvarar utbildning på skogsbrukslinjen. Jag vill också redovisa att SÖ nyligen har kommit in med en skrivelse med olika förslag, som syftar till bl.a. en effektivare yrkesutbildning. Vidare har Lantbrukarnas riksförbund och Centerns ungdomsförbund kommit in med förslag om åtgärder inom lantbruksutbildningen. Förslagen bereds nu inom regeringskansliet. När det gäller åtgärder på längre sikt får jag i första hand hänvisa till de förslag som nyss lagts fram av gymnasieutredningen i betänkandet En reformerad gymnasieskola . Betänkandet kommer nu att beredas i vanlig ordning.

Herr talman! Eftersom Anders Ljunggren är förhindrad att ta emot svaret, har jag lovat att göra det i hans ställe. Jag vill börja med att tacka för svaret. Bakgrunden till denna fråga är att jordbruket ständigt utvecklas och förändras. Vi har också, sedan regeringen Fälldin tillträdde, fått en ny jordbrukspolitik, som utgår från familjeföretaget och som har ett kombinerat jordoch skogsbruksföretag såsom en möjlig modell. Det här tycker jag är ett viktigt framsteg, och jag hälsar det välkommet. Men det är också nödvändigt att vi formar utbildningen på ett sådant sätt att det är möjligt att förändra den så som krävs för att utbildningen skall ge bra företagare i de olika driftsformer som finns. Under den tid då vi hade en annan inriktning på jordbruket gällde det att få fram företagare som kunde bli bra djuruppfödare, bra spannmålsodlare, bra skogsmän. Det är naturligtvis väldigt viktigt, men det är också viktigt att vi nu utbildar företagare — jordbrukare — som kan sköta ett kombinerat jordoch skogsbruk på ett riktigt sätt. Detta krav ökar, eftersom investeringarna i dag blir ganska stora och tunga också i de mindre företagen, och det är viktigt att göra de rätta avvägandena. Man kant.ex. stå inför problemet, om man skall utvidga sin djurhållning för att få en bra arbetsersättning eller om man skall satsa den tid man får över i förhållande till den djurhållning maa i dag har i skogen. Kanske är det bäst att utnyttja jordbrukets maskiner för al jobba i skogen och ta en arbetsinkomst där vid sidan av det man gör i ladugården. De här avgörandena måste en jordbrukare kunna göra. Lantbrukarnas riksförbund och Centerns ungdomsförbund har också vid uppvaktningar klargjort dessa synpunkter, och man har förväntat sig att problemen utreds. Vad vi tror är viktigt är dels att jordbrukarna lär sig planera med de här angivna förutsättningarna, dels att undervisning i ämnet ekonomi även syftar till att ge färdigheter att ta fram den bästa kombinationen hos de speciella företagen. I det fortsatta beredningsarbete som skolministern talar om vad beträffar utredningen om gymnasieskolan ser jag det som naturligt att man följer de linjer som LRF och CUF har förespråkat. Av svaret framgår också att vi kommer att få en större utbildning inom jordbruksområdet, och det hälsar jag med tillfredsställelse. I dag söker sig väldigt många till jordbruksutbildning, och det är positivt och bra, men det har den nackdelen att väldigt många slås ut. Jag vet inte om det gäller generellt för hela landet, men i den del av landet som jag kommer ifrån är det bara en femtedel av dem som söker till jordbruksutbildningen som kan antas. Detta får den konsekvensen att många ungdomar som kommer från jordbrukarhem inte får den utbildning de önskar. Det finns visserligen andra möjligheter till utbildning som också kan vara bra, men de kommer inte in på gymnasieskolan, och jag tycker att det är synd att det skall vara på det sättet. Genom att utöka utbildningen, som man nu förmodligen kommer att göra, ökar man ju intagningsmöjligheterna. I interpellationen berörs också möjligheten att anordna en mera flexibel utbildning inom jordbruket. För den som skall sköta ett jordbruksföretag och utbilda sig under tiden kunde det vara värdefullt att få göra utbildningen i kortare perioder under ett par vintrar. Om det är möjligt att få till stånd en sådan lösning vet jag inte, men jag hoppas att man tittar på detta förslag när man nu vidarebereder ärendet. Jag tror att det för många skulle vara värdefullt om det gick att genomföra. Jag vill tacka för svaret och hoppas att de synpunkter som jag här anfört och som också LRF och CUF fört fram vid sina uppvaktningar kommer att finnas med i det fortsatta beredningsarbetet.

Herr talman! Jag har redan pekat på det stora utbud som förekommer på det här området i vad gäller både grundutbildning och fortbildning. Antalet elevplatser på den tvååriga jordbrukslinjens årskurs 1 har faktiskt ökat med 80 90 sedan läsåret 1971/72, och i absoluta tal har antalet utlagda elevplatser på jordbrukslinjen ökat med ca 500.

Det är ett förhållande som är löftesrikt för framtiden i vad gäller både jordbruket självt och dem som på olika sätt är sysselsatta i det och på något sätt är direkt eller indirekt berörda av det. Det är också löftesrikt för samhället som helhet: Jordbruket har kommit för att stanna, men inte för att stanna upp. Stillastående är tillbakagång, och därför är det tillfredsställande att kunna konstatera den sjudande utveckling och den inneboende kraft till förändring och förnyelse som finns inom jordbruket och jordbruksforskningen. Det i sin tur innebär att behovet att förkovra och fortbilda sig är mycket stort. Det är ett hoppingivande och intressant faktum att intresset för att syssla med jordbruk har stigit under senare år, vilket också Lennart Brunander berörde, och det är glädjande att jordbruket är en näring som har förmåga att attrahera nya grupper. De uppvaktningar jag har mottagit både från Lantbrukarnas riksförbund och från Centerns ungdomsförbund visar att intresset ökar och att det också är ett konstruktivt intresse. Kravet på utbildning och fortbildning inom det här området dikteras av ett behov av såväl ökad kvalitativ som ökad kvantitativ utbildning. Därför kan jag helhjärtat instämma i Lennart Brunanders synpunkter. Som jag tidigare nämnde bereds inom regeringskansliet förslag om åtgärder inom lantbruksutbildningen, och i det sammanhanget är det enligt min mening riktigt att beakta bl.a. just utbildning för kombinerade jordoch skogsbruksföretag, ekonomiutbildning, utbildning i energiproduktion, brukningsmetoder och miljöfrågor. Jag vill alltså understryka att vi arbetar med frågan i regeringskansliet.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag känner mig ganska lugn efter de här orden från skolministern, och jag tror att jordbruket kan se framtiden an med tillförsikt i de här frågorna.

Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara en interpellation av Karin Flodström om åtgärder för att minska arbetslösheten bland invandrarungdom. Då interpellanten är förhindrad att i dag närvara i kammaren, avser jag att besvara interpellationen den 1 februari.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig dels om jag är beredd att verka för att 16 och 17-åringar får plats i riksyrkesskolorna, dels av vilka skäl riksyrkesskolorna bör omvandlas till AMU-filialer. Riksyrkesskolorna bildades i början av 1960-talet, när de dåvarande yrkesskolorna ännu var dåligt utbyggda. Riksyrkesskolorna skulle bereda yrkesutbildning åt arbetslösa ungdomar i åldern 15-21 år som inte kunde få utbildning på hemorten, antingen därför att utbildningsmöjligheter på hemorten saknades eller därför att ungdomarna på grund av svaga betyg inte kom in i yrkesskolan. Från början rekryterades också eleverna från hela landet. I samband med att överstyrelsen för yrkesutbildning införlivades med skolöverstyrelsen uttalade riksdagen år 1964 att de sju riksyrkesskolorna under en övergångsperiod borde drivas i oförändrad form, men att sådan nybörjarutbildning i princip borde föras över till den ordinarie yrkesskolan. I takt med den nya gymnasieskolans utbyggnad och utveckling förändrades emellertid rekryteringen av elever till riksyrkesskolorna. Efterfrågan på utbildning vid dessa skolor minskade totalt sett, och eleverna kom i stor utsträckning från de kringliggande kommunerna. I vissa fall uppstod svårigheter att rekrytera elever till närbelägna gymnasieskolor. Tre av de sju skolorna avvecklades under 1970-talet. Efter en uppföljningsundersökning och bedömning av det framtida behovet av riksyrkesskolorna år 1976 uppdrogs åt den då nyligen tillsatta gymnasieutredningen att pröva frågan om de fyra kvarvarande riksyrkesskolornas framtid i samband med frågan om den framtida gymnasieutbildningen. Sedan dess har skolstyrelserna genom riksdagens beslut om ny läroplan för grundskolan ålagts ett övergripande uppföljningsansvar för alla ungdomar som lämnar grundskolan. Vidare har riksdagen genom beslut om den s.k. ungdomspropositionen fr.o.m. läsåret 1980/81 givit gymnasieskolan utökade resurser att erbjuda yrkesutbildning av olika slag. Antalet intagningsplatser på yrkesinriktade linjer och specialkurser har utökats, och statsbidragen för inbyggd utbildning och gymnasial lärlingsutbildning har förbättrats. Gymnasieskolan har dessutom möjlighet att erbjuda introduktionsprogram och yrkesintroduktion till ungdomar som är osäkra om sitt yrkesval. Genom dessa åtgärder har gränsdragningen för ansvaret och uppgiften att ge ungdomar under 18 år yrkesutbildning mellan å ena sidan kommunerna genom gymnasieskolan och å andra sidan arbetsmarknadsmyndigheterna fått en klarare markering. Yrkesutbildningen vid riksyrkesskolorna är emellertid en form av arbetsmarknadsutbildning och bör därför i princip inte längre beviljas för ungdomar under 18 år. Som Inga Lantz framhåller i interpellationen är den övervägande delen av eleverna i dag under 18 år. En kartläggning av elevmaterialet vid riksyrkesskolan som arbetsmarknadsstyrelsen har genomfört visar också att övervägande delen av eleverna vid resp. skola hör hemmaii det län där skolan är belägen. Därtill kommer att många är bosatta i skolkommunen eller angränsande kommuner. Man kan således inte i dag göra gällande att de motiv som en gång låg till grund för att starta skolorna finns kvar. Gymnasieutredningen, som nyligen framlagt sitt betänkande En reformerad gymnasieskola, har varit underrättad om AMS och SÖ:s planer att omvandla riksyrkesskolorna till filialer till AMU-centra. Utredningen har inte heller något att invända mot AMS beslut att avveckla skolorna i dess nuvarande form. Detta beslut innebär att riksyrkesskolornas elever ges tillfälle att fullfölja sina utbildningar och att nya elever tas in allteftersom vakanser uppstår, enligt bestämmelser som gäller för arbetsmarknadsutbildningen i övrigt. Ungdomar över 18 år kommer således att tas in i arbetsmarknadsutbildning på oförändrade villkor.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Men egentligen tycker jag inte att jag har fått svar på ett riktigt sätt. Det säger jag inte för att vara elak. Jag tycker att svaret är statiskt och ett tomt konstaterande. Jag vet motiven bakom beslutet att göra om riksyrkesskolorna till AMU-filialer, och jag vet också att ungdomspropositionen har haft en inverkan på dessa skolors berättigande. Motivet för min interpellation är den oro som jag känner för ungdomar i 16-18 års ålder, för vad som kommer att hända med dem. Just ur denna aspekt är jag alltså inte nöjd med svaret. Riksyrkesskolorna, som startades omkring 1960 på sju orter i landet, är avsedda för arbetslösa ungdomar, som inte har bra betyg nog för att komma in på gymnasieskolan. De ungdomar som finns på dessa skolor befinner sig också i en ganska svår social situation, och det är till 90 26 ungdomar i just åldern 16-18 år. På t.ex. Hedenäsets skola är medelbetyget 1,5, och man räknar med att så mycket som ungefär en tredjedel av ungdomarna där har sociala problem av något slag. Det finns i dag fyra riksyrkesskolor, i Hedenäset, Hudiksvall, Gamleby och Torpshammar. Nyligen har det bestämts att riksyrkesskolorna skall avvecklas och i stället bli AMU-filialer. Ett skäl till detta sägs vara att det åligger kommunerna att ge ungdomar under 18 år yrkesutbildning. Men jag tycker att detta är ett svek mot de ungdomar som är i just den situation som jag berättade om nyss och som är i åldrarna under 18 år, eftersom rekryteringen till AMU-utbildningen utestänger ungdomar i åldersgruppen 16-18 år. Samtidigt som man gör denna omvandling av dessa skolor till AMU-filialer är det tusentals ungdomar som inte kommer in på gymnasieskolans linjer. Hur ser det ut t.ex. i Norrbotten? Det finns uppemot 1 000 ungdomar i åldern 16-17 år som inte har någon plats i gymnasieskolan och som går arbetslösa. Ungdomspuckeln slår mycket hårt på många håll i landet, och det får effekter inte bara inom arbetsmarknadsområdet utan också när det gäller bostadspolitiken, inom skolan och inom barnomsorgen. Politiker på olika håll borde ha varit mycket mer förutseende när det gällt att möta denna våg. Därför tycker jag att det är anmärkningsvärt att man just nu ändrar organisationsformerna för riksyrkesskolorna. Om denna omvandling hade kommit långt efter det att effekterna av ungdomspuckeln ebbat ut, hade jag kanske bättre förstått detta beslut — men i dag förstår jag det alltså inte. I många kommuner är utbyggnadstakten för gymnasieskolorna långt ifrån tillräcklig för att man skall kunna ta emot alla elever. Många kommuner har inte heller resurser för att starta en snabb utbyggnad, med tanke på regeringens besparingsiver. Just dessa internatskolor, med sin speciella inriktning på både social fostran och yrkesutbildning, har en mycket viktig funktion att fylla i dagens läge med stor ungdomsarbetslöshet och annan utslagning. Jag ser ingen anledning till att dessa skolor görs om rent organisatoriskt, utan jag tycker att verksamheten borde få fortsätta i nuvarande form. I varje fall borde ungdomar i åldern 16-18 år garanteras möjlighet att gå i dessa skolor. Det sägs i svaret beträffande rekryteringen att eleverna från början rekryterades från hela landet och att de nu kommer mest från de kringliggande kommunerna. Det är inte helt riktigt. AMS har vid ett enda tillfälle gjort en utredning av hur eleverna vid dessa skolor fördelar sig länsvis, och de uppgifterna stämmer dåligt i dag. Vid exempelvis skolan i Hedenäset kommer i dag 20 96 av eleverna från Malmö, och det är inte någon liten andel. Totalt sett är 36 26 av eleverna där berättigade till flyg vid sina månadsresor, och de har alltså mer än 50 mil till hemmet. Jag tycker att riksrekrytering bör vara en möjlighet, men det skall förstås inte vara ett tvång. Det finns heller ingen anledning att skicka ungdomar från Malmö till Hedenäset eller ungdomar från Kiruna till Gamleby i Småland. I svaret sägs vidare att det i dag inte finns samma motiv för att skolorna skall få finnas kvar som när de startade. Men det tycker jag. Det finns motiv för deras fortsatta existens, om man ser på vilka ungdomar det är som rekryteras till skolorna, om man tänker på den stora arbetslösheten bland ungdomarna och om man tänker på den stora bostadsbrist som drabbar många ungdomar. Men skolorna bör framför allt finnas kvar med tanke på att många ungdomar behöver just denna form av utbildning och fostran med ansvar för eget boende som den här skolformen kan ge. Vi får inte heller blunda för att det finns ett behov av att hjälpa missbrukande ungdomar. I dag saknar kommunerna ställen att skicka sina utsatta ungdomar till. Jag tycker kanske att detta är det starkaste motivet för att behålla riksyrkesskolornas verksamhet. Särskilt för ungdomar i åldern 16-18 år behövs denna utbildningsmöjlighet. AMU-centra får ta in elever från 20 år, men de har dispens när det gäller att ta in elever från 18 år. Det kan verka som om målgruppen ungdomar från 18 år med sociala problem skulle kunna utgöra en stor rekryteringsbas för den fortsatta verksamheten vid riksyrkesskolorna, men man bör komma ihåg att den gruppen redan i dag har möjlighet att komma in där. I verkligheten förhåller det sig dessutom så att endast ett fåtal ungdomar över 18 år söker sig till denna form av utbildning. De utbildningar som bedrivs vid riksyrkesskolorna är mycket lämpliga för ungdomar i åldern 16-18 år. Mot bakgrund av detta och av vad jag i övrigt sagt är det för mig obegripligt hur man kan avveckla denna verksamhet. Sedan må man hänvisa till både ungdomsproposition och utbyggd gymnasieskola någon gång i framtiden. Vad kommer att hända med de här 16-18-åringarna, när man frånhänder sig möjligheten att inom riksyrkesskolornas verksamhet ta hand om just dessa ungdomar, som befinner sig i en ganska svår situation? Jag är väl medveten om att skolorna har ett begränsat platsantal, men verksamheten där har trots allt den största betydelse för den enskilda människan. Vad är det för mening med att förändra den organisation som verkligen fungerar för dessa ungdomar i åldern 16-18 år och att göra det i en tid, då det är dokumenterat att det finns ett mycket stort behov av sådana här utbildningsenheter för just dem?

Herr talman! Det är egentligen två led i Inga Lantz resonemang. I det ena ställs frågan: Vad gör vi och vad bör vi göra för att klara ungdomarnas utbildning och arbete? I det andra frågas: Är riksyrkesskolorna ett nödvändigt instrument för att klara den uppgiften? Jag behandlar frågorna i den ordningen i mitt svar. Vi har sedan riksyrkesskolorna kom till reformerat både utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken på väldigt många punkter, bl.a. för att möta den ungdomspuckel som vi sedan många år tillbaka har känt till skulle komma. En av dessa åtgärder har varit att göra en klarare gränsdragning mellan skolans och arbetsmarknadspolitikens ansvarsområden. När skolan har fått uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 18 år, har detta samtidigt inneburit att man har byggt ut möjligheterna att erbjuda ungdomarna olika vägar att skaffa sig en yrkesutbildning. Jag vill bara nämna att gymnasieskolan byggts ut för att i princip kunna ta emot 110 26 av 16-åringarna. Det finns i dag 133 000 platser i gymnasieskolan medan antalet 16-åringar är 124 000. Vidare har gymnasieskolan, som jag redovisade i mitt svar, byggts ut med många praktiska utbildningslinjer. Yrkesintroduktionen och introduktionsprogrammen har kommit till för att hjälpa de ungdomar som är rådvilla om sin framtid och om vilket yrke de skall välja. På arbetsmarknadspolitikens område har vi successivt också byggt ut de här stödinsatserna med rekryteringshjälp av olika slag, med beredskapsarbeten och nu senast med ungdomsplatser. Så sent som i går fattade regeringen beslut om en förordning, som gör det möjligt att inrätta särskilda jobb för ungdomar i 16-17-årsåldern. Jag skulle kunna räkna upp ett mycket stort antal åtgärder som satts in under senare år för att hjälpa just gruppen 16-17-åringar. Därför vill jag med kraft tillbakavisa Inga Lantz påstående om att vi på något sätt skulle överge ungdomar som befinner sig i en svår situation, därför att de är skoltrötta, därför att de av sociala skäl befinner sig i ett utsatt läge eller därför att de har dåliga betyg från grundskolan och därför inte kan få den utbildning de efterfrågar. Tvärtom har vi, som jag här bara antytt, på en rad områden kommit just dessa ungdomar till hjälp. Då är frågan huruvida riksyrkesskolorna är ett instrument som under alla förhållanden bör bibehållas. Som jag redovisade i mitt svar har de motiv som låg till grund för inrättandet av de skolorna en gång i världen helt förändrats. Andra utbildningsformer har kommit i stället. Vidare är det så att riksyrkesskolorna inte försvinner som utbildningsplatser, utan man ändrar huvudman och verksamhetsformer. Det finns alltså AMU-filialer kvar, och arbetsmarknadsutbildningen står ju nu öppen för ungdomar från 18 års ålder. Man kan alltså säga att den här ändringen ligger helt i linje med vad riksdagen vid flera tillfällen uttalat. Det styrks också av att gymnasieutredningen, som har haft till uppgift att titta närmare på just den här utbildningsformen, inte haft någon annan mening utan accepterat de planer som SÖ och AMS utifrån riksdagens tidigare ställningstagande har fattat beslut om för att omvandla dessa skolor till AMU-filialer. Det är klart att en hel del av dessa ungdomar har sociala problem. Man kan då fråga sig om just riksyrkesskolorna är särskilt lämpade för att hjälpa ungdomar i den situationen. Jag tror visst att de ger både en bra miljö och en bra utbildning. Men det är ju inte en förstahandsuppgift för yrkesutbildningsinstansen arbetsmarknadsutbildningen att ta över det ansvar som ligger på skolorna eller på de sociala myndigheterna när det gäller det sociala omhändertagandet eller den sociala fostran. Eftersom dessutom ungdomarna i all huvudsak rekryteras från skolornas närområden, är det naturligtvis kommunerna där som bör lösa uppgiften på annat sätt i takt med att de här riksyrkesskolorna nu omvandlas till AMU-filialer. Men jag vill understryka att dels kommer de elever som finns där att få slutföra sin utbildning, dels kommer nya elever att kunna tas in i takt med att det uppstår vakanser. När man går över till annan huvudman och annan verksamhetsform, kommer det också i fortsättningen att ges utbildning på de här orterna.
Herr talman! Jag har inte sagt rent generellt att man överger ungdomarna. Jag är också medveten om de reformer som har genomförts sedan verksamheten startades vid riksyrkesskolorna. Men man överger faktiskt just de ungdomar som kanske skulle kunna få plats vid riksyrkesskolorna, ungdomar just i åldern 16-18 år som inte får plats inom AMU-verksamheten. För att man skall klara de svåra problem som ungdomsarbetslösheten för med sig och klara de sociala problemen för en del ungdomar behövs förstås åtgärder på annat håll. Men jag kan inte förstå varför man lägger ned en verksamhet som dokumenterat fungerar, en verksamhet där man kan koppla ihop skola, yrkesutbildning, social fostran — med allt vad man kan lägga in i det — och boende. Det är ju dokumenterat att verksamheten fungerar för de elever som går vid riksyrkesskolorna. Jag tycker att man där överger ungdomar i 16-18-årsåldern. Enligt de siffror som har redovisats från Hedenäset gäller det just ungdomar som behöver den här unika formen av yrkesutbildning och boende förenade. Dessa ungdomar har till en tredjedel sociala problem, och 90 96 av eleverna är 16-18 år — och de kommer alltså inte in på något AMU-center ens med dispens. Och ungdomarna har mycket låga betyg i snitt. Jag förstår inte motiven bakom, även om det är gymnasieskolan som har huvudansvaret för att ungdomarna går ut gymnasieskolan. Eftersom kommunerna ropar efter just sådana här oaser att skicka sina barn till, kan jag inte förstå skälet till att man avvecklar riksyrkesskolorna. Sedan skall jag kanske inte haka upp mig på det organisatoriska. Det var inte det viktigaste i min interpellation, utan i stället inriktningen att man skall ge en garanti till ungdomarna i skarven 16-18 år. Verksamheten kan bedrivas som AMU-filial — men se då till att det finns möjligheter för ungdomar från 16-18 år att finnas på dessa skolor! Jag må vara tillåten att säga att jag tycker det är ansvarslöst att utestänga just den här kategorin ungdomar, med tanke på arbetslöshet, sociala problem med missbruksproblematik, boende osv.

Herr talman! Vi utgstänger inte någon grupp ungdomar från utbildningsmöjligheter, utan det är fråga om vilken myndighet som skall ha ansvaret för att erbjuda ungdömar utbildning eller arbete. För ungdomar upp till 18 år är det numera skolan som har ansvaret. Jag vill sedan återkomma till riksrekryteringen ett ögonblick. Trenden under 1970-talet har alldeles klart varit den som jag redovisade i mitt svar, att fler och fler rekryteras från skolornas närområden. Jag tror för min del inte att ungdomar som har de sociala problem som Inga Lantz talar om skulle finnas i större utsträckning i dessa områden än i övriga landet, utan dessa skolor har kommit att bli ett alternativ som ofta konkurrerat med gymnasieskolans ordinarie verksamhet i de här områdena. Det är därför angeläget att inordna yrkesutbildningen endera i skolans ordinarie verksamhet, för ungdomar under 18 år, eller i arbetsmarknadsutbildningen, för ungdomar över 18 år. Jag vill till slut, herr talman, säga att myndigheterna på området, SÖ och AMS, i sin planering har utgått ifrån riksdagens beslut och uttalanden. Detta har nyligen tillstyrkts av gymnasieutredningen, men riksdagen får möjlighet att återigen ta ställning när frågan om gymnasieskolan kommer upp på riksdagens bord igen. Men både för min och för myndigheternas vidkommande måste naturligtvis de beslut som riksdagen tidigare har fattat vara helt vägledande.
Herr talman! Vi utestänger inga ungdomar, säger Ingemar Eliasson, men vi utestänger ju just dessa ungdomar från just denna utbildningsform. Det är det vi diskuterar här i dag, och jag tycker att detta förhållande är väldigt beklagligt. När det gäller rekryteringen är det bra om man rekryterar från nära håll, men det är också på det sättet att uppe i Hedenäset t.ex., finns det väldigt många ungdomar som kommer ända från sydligaste Sverige. Detta sker därför att denna skola har fått ett gott rykte när det gäller att kunna handskas med och ge ungdomar utbildning och fostran. Det finns också en hel del ungdomar från bl.a. min hemkommun och från andra kommuner runt Stockholm som vistas där uppe. För att bryta ett visst mönster kan det vara nödvändigt att dessa ungdomar får en utbildning och ett boende i en ny miljö. Detta har ofta visat sig vara väldigt bra, även om man inte behöver fastlägga det hela i några paragrafer eller liknande. Men ingenting i denna debatt har på något vis kunnat ändra min åsikt att den här verksamheten bör få fortsätta att ge ungdomar i just 16—-18-årsåldern de här möjligheterna. Gymnasieskolan klarar ju inte på samma sätt dessa ungdomar, eftersom den inte har samma förutsättningar som den skola det här är fråga om.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att, i samband med att kommunen ikläder sig arbetsgivaransvaret för driften av en konfektionsindustri vid Eiserfabriken i Sollefteå, garantera eventuella förluster för verksamheten. Sollefteå kommun och Statsföretag har tidigare diskuterat att kommunen skulle stå som huvudman för en konfektionsindustri som skulle drivas av anställda vid f. d. Eiserfabriken i Sollefteå. I det sammanhanget framfördes till mig krav från kommunen om viss garanti för eventuella förluster. Jag har besvarat kommunens förfrågan och meddelat att regeringen inte är beredd att lämna någon sådan garanti för förluster. Sollefteå kommun är, såvitt jag vet, emellertid inte längre aktuell som huvudman för en ny industri. I stället diskuteras nu en lösning där tidigare anställda vid Eiserfabriken bildar ett aktiebolag för att driva en konfektionsindustri. Statsföretag har därvid sagt sig vara villigt att medverka till en tillfredsställande lösning både när det gäller lokaler och maskiner. För att medverka till att finna en lösning för de tidigare anställda vid Eiserfabriken har också arbetsmarknadsstyrelsen, efter samråd med arbetsmarknadsdepartementet, förklarat sig beredd att pröva om en s.k. rådrumsbeställning för SIDA:s räkning kan läggas till företaget. En förfrågan har skickats från SIDA, och f. n. pågår arbetet med att utarbeta en offert. Så snart en sådan lämnats kommer arbetsmarknadsstyrelsen att pröva frågan om rådrumsbeställning.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Först några ord om handläggningen av detta ärende som många med mig har upplevt som märklig. Enligt uppgift från Sollefteå kommun gjordes den 12 november 1981 en framställning till arbetsmarknadsdepartementet om ett snart besked huruvida departementet kunde ikläda sig en förlustgaranti för ens.k. rådrumsbeställning för SIDA:s räkning. Så sent som för några dagar sedan uppgav kommunen sig inte ha fått något svar eller besked från departementet. Trots efterforskningar som gjordes i december kunde man f.ö. inte finna ifrågavarande framställning, vilken sänts per telex, i departementets diarium. Det uttrycktes då av en tjänsteman på departementet en förmodan att ”papperet antagligen ligger i Eliassons portfölj”. Det hela verkar minst sagt märkligt, eftersom brevet rimligen borde ha diarieförts i vanlig ordning. Enligt sekretesslagens 15 kap. 1§ skall ju alla offentliga handlingar diarieföras eller hållas ordnade så, att de är tillgängliga för allmänheten. Det är många som har förvånat sig över att detta ärende har handlagts så märkligt av arbetsmarknadsministern. Man får väl hoppas att man i handläggningssättet inte skall lägga in den tolkningen att arbetsmarknadsministern är ointresserad av de problem som finns på arbetsmarknadssidan i t.ex. Sollefteå kommun. I varje fall har följden blivit att frågan om att få i gång åtminstone ett temporärt arbete blivit kraftigt fördröjd. Man har ju väntat på besked och i det längsta hoppats att det skulle komma något positivt sådant från departementet. I avvaktan på detta har då ingenting uträttats. Men det är riktigt, som det sägs i interpellationssvaret, att ett antal sömmerskor — enligt uppgift 13 stycken — försöker bilda ett kooperativ för att få i gång arbete för dessa 13. Jag vill notera detta som positivt — det framhålls ju också i svaret att en rådrumsbeställning från SIDA ställs i utsikt av både arbetsmarknadsstyrelsen och departementet. Ursprungligen var det emellertid 69 anställda som blev utan arbete, då fabriken i Sollefteå slog igen den 1 juli 1981. Av dessa 69 är det endast ett par personer som har fått arbete. Det är alltså fler än 50 personer som blir utan jobb, även om nu 13 sömmerskor skulle få i gång sitt kooperativ, detta på en arbetsmarknad i Sollefteå, där problemen ständigt växer och arbetslösheten är bortåt 10 20. Jag har tidigare vid ett par tillfällen tagit upp den här frågan med industriministern. Den 1 juni 1981 framhöll industriministern att man skulle kunna tänka sig att lösa sysselsättningsproblemen för de anställda genom att använda arbetsmarknadspolitiska medel. Jag vill följa upp detta med en fråga, som jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan svara på: Hur bedömer arbetsmarknadsministern möjligheterna för de återstående permitterade från Eiser i Sollefteå att få arbete i området?

Herr talman! Jag har haft både anledning till och intresse av att följa utvecklingen vid Eisers fabrik i Sollefteå, framför allt efter den s.k. ockupationen av fabrikslokalen. Frågeställningen har visat sig vara huruvida man från statens sida skulle kunna ställa i utsikt en förlustgaranti för den eventuella rådrurnsbeställning som är aviserad. Såvitt jag förstår har frågan nu lösts på det sättet att de 13 sömmerskorna själva kommer att svara också för den delen på det sätt som statsrådet har redovisat i sitt svar till Sven Henricsson. Men jag skulle vilja spinna vidare på de synpunkter som Sven Henricsson tog upp, hur man från departementets och framför allt från statsrådets sida har handskats med ärendet och skött kontakterna med kommunalmännen i Sollefteå. Det var redan i början av september 1981 som man från kommunens sida tog kontakt med departementet för att få en tid för uppvaktning hos statsrådet, varvid man skulle kunna diskutera en s.k. rådrumsbeställning till företaget och de problem som skulle kunna uppstå i samband med det arbetet. Kommunens företrädare ville bl.a. diskutera med statsrådet huruvida staten kunde svara för förlustgarantin. Man tyckte från kommunens sida att det inte skulle kunna ställas krav på att kommunen skulle svara för den eventuella kostnad som skulle kunna uppstå om det hela inte gick ihop ekonomiskt. Kommunen var beredd att åta sig det formella arbetsgivaransvaret, men ville inte svara för de eventuella förluster som skulle kunna uppstå. Kontakterna med departementet gick sedan vidare, och kommunen fick meddelande om att dess representanter hade fått tid för företräde hos statsrådet den 30 september kl. 14.00. Så långt är, såvitt jag kan förstå, allt normalt. När kommunens representanter dök upp på departementet fick de besked av statssekreterare Marianne Wahlberg och departementssekreterare Lennart Danielsson om att statsrådet hastigt hade insjuknat på dagen och inte kunde träffa vederbörande från Sollefteå kommun. Så långt är det också ”normalt” — det är inte normalt att vara sjuk, men det är normalt att man är borta från arbetet på grund av sjukdom. Men sedan har det tydligen gått mycket snett. Kommunens företrädare fick vid det aktuella tillfället besked om att departementets personal skulle be statsrådet ta kontakt för att bestämma en ny tidpunkt för sammanträffande. Den kontakten tog inte statsrådet, och efter en tid började man från kommunernas sida telefonledes söka kontakt med statsrådet för att få en ny tid för uppvaktning. Kommunalrådet Lundberg har sagt till mig att han ringde praktiskt taget varje vecka utan att kunna få någon som helst kontakt med statsrådet. Den 12 november tyckte kommunalrådet att den enda chansen måhända var att sända ett telegram, och han hoppades få ett svar på det telegrammet. Såsom Sven Henricsson här har redovisat har det telegrammet inte ens registrerats eller diarieförts i departementet, och det har inte heller kommit något svar från statsrådet.

Kommunalrådet Lundberg säger själv att han inte var särskilt intresserad av att få kontakt på det sättet utan hellre hade sett att han hade fått träffa statsrådet personligen. Det har visat sig att kommunalmännen i Sollefteå inte är ensamma om att ha haft svårigheter att nå statsrådet Eliasson och få de nödvändiga kontakterna när det gäller diskussioner om kommunala problem. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet: Är det här det sätt på vilket statsrådet Eliasson vanligtvis umgås med seriöst arbetande kommunalmän?

Herr talman! Först skulle vi kanske föra en debatt om vad debatten skall handla om — rutinerna för mitt arbete eller frågan om förlustgarantin för Eiser. Jag utgår ifrån att det åtminstone är talmannens avsikt att vi skall debattera det som tas upp i interpellationen. Låt då också mig göra en beskrivning av handläggningen — både Sven Henricsson och Nils-Olof Grönhagen uppehöll sig ju i huvudsak vid den. Den uppvaktning som Nils-Olof Grönhagen talade om kom till stånd. Det är klart att innehållet i en uppvaktning från något håll för departementets företrädare redovisas för mig, om jag inte är närvarande vid själva uppvaktningen. Jag hade alltså full vetskap om vad som sades vid och vad som blev resultatet av den uppvaktningen. Den överenskommelse som träffades mellan Statsföretag, kommunen och de berörda anställda vid Eiserfabriken förutsatte en insats från statens sida. Det är emellertid att märka att den berörda intressenten inte hade varit medi förhandlingen på denna helt avgörande punkt. Värdet av överenskommelsen kan sägas vara något tvivelaktigt, eftersom man inte på ett tidigt stadium hade blandat in arbetsmarknadsstyrelsen. Vi har emellertid ingalunda av prestigeskäl eller andra skäl velat försvåra att den lösning som man på det sättet förhandlat fram genomfördes. På ett tidigt stadium kom jag överens med AMS ledning att AMS skulle förhålla sig positivt till en rådrumbeställning. Samtidigt gjordes det klart att det var AMS som i vanlig ordning handlade den här frågan. Det är också, Sven Henricsson, ett direkt fullföljande av det svar som industriministern lämnat på samma fråga, nämligen att det behövs en arbetsmarknadspolitisk insats. En rådrumsbeställning är just en sådan, och det har vi varit positiva till. Men för att få fram ett beslut om en rådrumsbeställning behövs det en framställning från den sökandes sida, en offert, på vilka villkor man åtar sig att producera det som någon myndighet behöver och som blir till en rådrumsbeställning. AMS gjorde i brev till kommunen klart att man var beredd att gå in i en sådan diskussion och att vad som krävdes var en framställning från huvudmannens sida, så att det fanns ett underlag att diskutera. Alla telefonsamtal och förfrågningar som kom till departementet besvarades också med beskedet att förfrågningar borde ställas till AMS. AMS hade egentligen besvarat den fråga som ställdes, nämligen: Är staten intresserad av att gå in och hjälpa till med en rådrumsbeställning? Svaret hade redan givits: Det är staten. Det enda som behövs är den omtalade offerten. Även om inget av telefonsamtalen kom fram till mig fick kommunerna alltså svaret: Ring till AMS — det är AMS som handlägger ärendet. Vi har i statsförvaltningen den ordningen att myndigheterna handlägger frågan först. Blir det skäl för regeringen att gå in, därför att myndigheten inte kan fatta beslut, kommer frågan dit då. Men man börjar inte i den ändan. Det hade varit underhandsdiskussioner, och AMS visste precis vilka ambitioner vi på departementet hade på den här punkten, dvs. att man skulle försöka få fram en rådrumsbeställning. Trots att man alltså hade den här vetskapen, bekräftad brevledes från AMS-ledningen, sändes ett telex. Det är alldeles riktigt att detta telex dess värre en tid var förkommet. Men det låg inte i min portfölj. Det är fortfarande en gåta var det har hållit hus, men nu har det kommit till rätta och är diariefört. Det intressanta är naturligtvis att den fråga som ställdes i detta telex både före och efter har fått sitt svar. Med anledning av att det påstås att jag inte har besvarat det vill jag säga att jag har besvarat framställningen per telex, — den förfrågan det gäller kom också per telex. Dessutom gick mitt svar, som Nils-Olof Grönhagen refererar, ut i etern till allmänhetens kännedom. När det gäller handläggningen borde det alltså vara klart att det på ett långt tidigare stadium hade varit möjligt att föra frågan framåt, om man bara från den tilltänkta huvudmannens sida hade kommit fram med det underlag som AMS behövde för att diskutera en rådrumsbeställning. Det är ju där man diskuterar villkoren för den tilltänkta produktionen. Att innan man har gjort detta diskutera en förlustgaranti är naturligtvis att börja i fel ända. Svaret har därför i denna telefonintervju och i de uttalanden som jag har gjort i pressen varit att någon sådan förlustgaranti utöver vad staten ställer upp med för att betala rådrumsbeställningen inte kan komma i fråga. Vi har inga sådana pengar, vi har inte något sådant anslag. Dessutom skulle det vara alldeles fel att sockra ovanpå villkoren när det gäller en rådrumsbeställning, innan man ens vet vilka villkor som ställs upp för denna beställning. Nu har ju sakerna förändrats så till vida att kommunen inte längre är aktuell som huvudman, eftersom en grupp av tidigare anställda vid Eiserföretaget nu är beredd att gå in som huvudman i ett aktiebolag. Man kan alltså säga att det har skapats nya och, som jag tror, bättre förutsättningar för att bringa frågan till en lycklig lösning. SIDA har, som jag redovisade i svaret, skickat en förfrågan om man vill komma in med en offert. Från myndighetshåll har man bjudit in till detta så eftertryckligt som det någonsin är möjligt. Och jag hoppas att man nu har möjlighet att peta ihop en sådan offert och att man därefter kan få en beställning som ger de 13 sömmerskorna sysselsättning en tid framöver. Till sist, herr talman, med anledning av Sven Henricssons fråga om vilka åtgärder i övrigt som kan sättas in av arbetsmarknadsskäl, vill jag bara nämna att en utökning av insatserna i länet ju har skett den här hösten och vintern. Antalet beredskapsarbeten har t.ex. fördubblats jämfört med antalet förra hösten och vintern.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern försöker nu när det gäller hanteringen av framställningen hänvisa till att han har hittat papperet och att det nu är diariefört. Men märkligt nog har papperet med framställningen om stödet varit försvunnet väldigt länge. Man har svårt för att värja sig för tanken att den sena diarieföringen är ett slags efterhandskonstruktion. Det är väl förklarligt att offerten blev försenad, eftersom man lokalt i kommunen levde i den föreställningen att man skulle få ett konkret besked om eventuellt stöd från centralt håll. Detsamma var förhållandet när den tilltänkte huvudmannen, som det här talas om, inte ansåg sig kunna göra någonting åt saken. Man väntade helt enkelt på besked. Nu vet jag inte om detta skall föras på missförståndens konto eller om det beror på en dålig hantering. Det får väl bli en bedömningsfråga. Men den sistnämnda förklaringen förefaller mig ligga nära till hands. När det gäller möjligheterna till fortsatt arbete i Sollefteå kommun, i synnerhet för de andra människor som är friställda där, visar sig ju de åtgärder som har satts in vara helt otillräckliga. Sollefteå kommun är den hårdast drabbade kommunen i hela Västernorrlands län. På två tre år har kommunen förlorat 27 26 eller över en fjärdedel av sin industrisysselsättning. En rad verkstäder har lagts ned. Såsom toppen på det hela kom nu nedläggningen av Eiser den 1 juli, där ett sjuttiotal kvinnor drabbas. Kvinnosysselsättningen är ju det stora problemet i Västernorrlands län och i synnerhet i en sådan kommun som Sollefteå.

Allt detta är ägnat att förvärra problemen i länet och självfallet även svårigheterna att skaffa nya jobb i Sollefteå kommun. Arbetsmarknadsbekymren bara växer i Sollefteå kommun. Jag tillåter mig uttrycka förhoppningen att större insatser av arbetsmarknadskaraktär görs i området.
Herr talman! Frågan om vad som skall diskuteras i dag irriterade tydligen statsrådet en aning. Får jag bara helt kort säga att det, fastän sakfrågan nu i princip är löst, ändå måste vara tillåtet att diskutera hur ärendet har handlagts under tiden fram till denna lösning.
Herr talman! Sven Henricsson påstår att det nog är en efterhandskonstruktion att säga att denna telexförfrågan hade förkommit. Innebörden av detta är ju att Sven Henricsson beskyller mig för att fara med lögn. Det är en mycket allvarlig beskyllning. Jag skulle sätta stort värde på om Sven Henricsson tog tillbaka den. Jag beklagar mycket att det gick till så, men det viktiga är ju att den fråga som ställdes i detta telexmeddelande hade besvarats både före och efter. Kommunen levde helt i vetskap om vilka villkor som gällde för att driva ärendet vidare. Kommunen hade skriftligen fått besked om att den tilltänkte huvudmannen, dvs. det kommunala bolaget, borde kontakta AMS för att diskutera frågan om en rådrumsbeställning. Ansvaret för att så inte har skett och att hela ärendet alltså har försenats faller därför på den förre tilltänkte huvudmannen, dvs. på kommunen. Det är kommunen och kommunalrådet som bär ansvaret för att frågan har försenats. Den uppläggning man nu diskuterar tror jag är bättre, och jag hoppas att man skall komma fram till en lösning där staten fortfarande, med departementets goda minne, är beredd att göra den rådrumsbeställning som också tidigare har ställts i utsikt. Den fråga som ställdes i telexmeddelandet och per telefon var ju om man därutöver är beredd att gå in med en förlusttäckning. Som jag sade i mitt tidigare svar, är det omöjligt att diskutera den frågan innan man har tagit ställning till en rådrumsbeställning, och riksdagen har inte heller beviljat några anslag för den typen av åtgärder. Nu har varken Sven Henricsson eller Nils-Olof Grönhagen sagt att de tycker att en sådan inblancogaranti borde ha ställts ut. Det vill jag gärna notera, ty det skulle ju vara en alldeles huvudlös inställning om man hade sagt att oavsett vad det kostar är regeringen beredd att gå in och täcka förlusten. Vi måste naturligtvis börja i andra änden: Vad skall produceras? Hur stora får kostnaderna vara för den produktionen, och hur långt kan staten vara beredd att sträcka sig för att täcka dessa kostnader? Det är den diskussionen som måste komma till stånd. Jag hoppas att den nu skall påbörjas, att den leder till ett lyckligt slut och att den trista diskussionen om Eiserfrågans hantering under hösten därmed kan vara slutförd.
Herr talman! När Sollefteå kommun sände sitt telexmeddelande var det ju, som här har sagts, efter lång och tålmodig väntan och många telefonsamtal. Till slut sände man detta telex, och man hade naturligtvis inte, herr arbetsmarknadsminister, räknat med att få ett konkret svar med innebörden: O.K. vi kommer att ställa upp med den här garantin. Vad man ville var att åstadkomma en rejäl öga-mot-öga-kontakt med arbetsmarknadsministern. Framställningen innehöll ju också en förhoppning om att man som alternativ omedelbart skulle få sammanträffa med arbetsmarknadsministern för en diskussion. Det är obenägenheten att gå kommunen till mötes som vi vill anmärka på. Med tanke på de svåra arbetsmarknadsproblem som många kommuner f. n. kämpar med vill vi gärna hoppas att det var en tillfällighet. Den beskyllning som arbetsmarknadsministern säger att jag har riktat mot honom grundar sig på att arbetsmarknadsdepartementets registrator vid undersökning ca en månad efter att brevet sändes noterat att telexmeddelandet inte hade diarieförts. Jag måste få säga att det är märkligt, eftersom alla skrivelser som kommer till en offentlig institution skall diarieföras eller ordnas på ett sådant sätt att man kan hitta dem, om allmänheten vill ha reda på vad där står. Jag vidhåller att detta är anmärkningsvärt. Det går för all del att återkomma till detta i andra sammanhang, om så skulle behövas.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig följande: 1. Vilka överläggningar i fråga om det svenska kärnkraftsavfallets upparbetning har ägt rum med franska myndigheter efter 19-20 november 1980? 2. Är det specialfartyg som avses användas för transport av det svenska avfallet godkänt av SKI? 3. Är de vid Uddcomb tillverkade behållarna, avsedda för samma ändamål, godkända av de franska myndigheterna? 4. I vilken form kommer det upparbetade avfallet från Cogéma att återlämnas till Sverige? 5. Vilken procenthalt av klyvningsprodukter kommer det att innehål 6. Vilka överenskommelser har träffats med Frankrike om det plutonium som erhålls vid upparbetning av det svenska avfallet? Gemensamma överläggningar mellan säkerhetsmyndigheterna i Sverige och Frankrike har ägt rum vid flera tillfällen i såväl Frankrike som Sverige. Det senaste sammanträdet ägde rum den 19-20 november 1980 och nästa sammanträde avses äga rum i februari 1982. Kärnkraftsinspektionen och de franska säkerhetsmyndigheterna kommer att fortsätta att samråda i frågor rörande upparbetningsavtalen under en följd av år. De specialfartyg som skall användas för transport av använt kärnbränsle från Sverige till Frankrike har i Sverige godkänts av sjöfartsverket, som är den myndighet som skall godkänna fartyget. Kärnkraftsinspektionen har yttrat sig till sjöfartsverket i ärendet och därvid framfört att inspektionen inte har något att invända mot fartygets konstruktion från säkerhetssynpunkt. Frankrike har som ursprungsland typgodkänt den aktuella typen av transportkolli. Kärnkraftsinspektionen har enligt uppgift slutfört sin granskning av den aktuella typen av kolli och avser att pröva frågan om godkännande under första halvåret 1982. Formen för det radioaktiva avfall som skall sändas tillbaka till Sverige enligt upparbetningskontraktet är ännu inte definitivt bestämd. Ett preliminärt förslag kommer att överlämnas av Cogéma till Svensk Kärnbränsleförsörjning AB i mitten av år 1982. De svenska och franska säkerhetsmyndigheterna kommer därefter att samråda för att finna en gemensam syn på om de former, som det radioaktiva avfallet föreslås få enligt Cogéma, kan godtas från svensk och fransk synpunkt. En utgångspunkt för de svenska myndigheterna kommer därvid att vara att det radioaktiva avfallet skall uppfylla de specifikationer som redovisats i samband med kraftföretagens ansökningar om laddningstillstånd enligt villkorslagen. Myndigheternas synpunkter kommer att utgöra grunden för den fortsatta diskussionen mellan SKBF och Cogéma om tillbakasändandet av radioaktivt avfall från Frankrike till Sverige. Det vid upparbetningen erhållna radioaktiva avfallet kommer att förglasas innan det återsänds till Sverige. Den definitiva sammansättningen av glaset som det högaktiva avfallet kommer att ingå i är inte defintivt bestämd, och det är inte heller procenthalten klyvningsprodukter som skall ingå i glaset. Utöver bestämmelserna i upparbetningskontrakten regleras frågor rörande plutonium i en överenskommelse mellan Sveriges och Frankrikes regeringar. Enligt denna skall de närmare villkoren för innehav, lagring, transport och användning av plutonium efter dettas återsändande till Sverige från Frankrike efter upparbetning, liksom formen för återsändandet av detta plutonium, när så blir aktuellt, bli föremål för en särskild överenskommelse de båda regeringarna emellan. Det plutonium som erhålls från det svenska kärnbränslet vid upparbetningen kommer därutöver att stå under kontroll av det internationella atomenergiorganet IAEA. Den franska regeringen skall vidare lämna den svenska regeringen upplysningar, bl.a. om tidpunkten när plutoniet erhållits vid upparbetningen, om plutoniummängder och hur materialet lagras. Den franska regeringen har förklarat sig beredd att ha överläggningar med den svenska regeringen för att tillhandahålla de ytterligare upplysningar som kan bli nödvändiga.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Tag har i interpellationen ställt frågorna om Cogéma-avtalet för att få fram sanningen — jag tycker det börjar krypa fram litet mer av den varje gång. Nu sägs det i interpellationssvaret: ”Gemensamma överläggningar mellan säkerhetsmyndigheterna i Sverige och Frankrike har ägt rum vid flera tillfällen —— —.” Vid en frågedebatt här i oktober sade arbetsmarknadsministern att samråd pågår, men det framgår nu att det inte har varit något som helst samråd efter den 19-20 november 1980. Om man då kan stå i den svenska riksdagen i november 1981, när tre möten mellan myndigheterna har uppskjutits — i februari, i juni och hösten 1981 — och säga att ”samråd pågår” och när man dessutom har bokat in ett möte till i februari i år utan att ens i det fallet vara riktigt säker på om det kommer att äga rum, det står här att det ”avses äga rum”, tycker jag att detta är inkorrekt information. Då pågår inte samråd, utan då har det varit samråd, som har avbrutits. När det gäller specialfartygen har vi nu fått klarhet om att de har godkänts från svensk sida. Däremot är det inte klart om de behållare som det talas om här är godkända. Det finns en typ av behållare, men det finns olika varianter av den typen, och den typ som tillverkas av Uddcomb är såvitt jag vet inte exakt samma typ som den som har utvecklats i Frankrike. Fortfarande kvarstår således vissa frågetecken. Det värsta av allt, och det som är mest avslöjande för hela den här affären, kommer längre fram i interpellationssvaret, där hela oklarheten framträder.

Men om det ännu inte är definitivt bestämt vilken form avfallet skall ha, och om, som det sägs i fortsättningen, det ”vid upparbetningen erhållna radioaktiva avfallet kommer att förglasas innan det återsänds till Sverige”, kan arbetsmarknadsministern då garantera att avfallet från de svenska reaktorerna av Cogéma kommer att sändas tillbaka hit i förglasat skick? Vad stöder arbetsmarknadsministern i så fall detta uttalande på? Det är mycket intressant för svenska folket att få veta det. Vidare sägs det att inte heller sammansättningen av detta glas och procenthalten klyvningsprodukter ännu är definitivt bestämda. Men hela KBS 1 byggde ju på förutsättningen att det radioaktiva avfallet skulle vara förglasat och att procenthalten klyvningsprodukter var bestämd, och man gjorde uttalanden, bl.a. i KBS 1, på grundval av att detta skulle vara klart. Här har vi alltså en tydlig motsättning. Det visar bara att när uppgifterna i KBS 1 lades fram hade de på intet sätt något konkret och reellt stöd i verkligheten, utan att mycket var bluff. När det gäller plutonium är det samma sak. Det står i svaret att de frågorna kommer att bli föremål för en särskild överenskommelse. De är således ännu inte avgjorda. Är det inte så, att det enligt upparbetningskontraktet finns ett medgivande om att det får vara ett svinn på 3 26 av plutoniet? Man behöver bara redovisa 97 20 av den mängd plutonium som är möjlig att få ut ur det svenska kärnbränsleavfallet. Och man behöver inte heller bekymra sig om att det kan bli ännu mera svinn, bara man betalar enligt världsmarknadspriset! Vad har vi då för kontroll över det eventuella plutonium som kan komma ut från det svenska kärnbränslet? Det är alltså tydligt att vi går med på spridning av plutonium. Om detta kontrakt skall gälla, kommer svenskt plutonium att kunna spridas på världsmarknaden. De slutsatser jag måste dra av detta är att det är helt klart att KBS vilade på falska förutsättningar. Det betyder i sin tur att de svenska reaktorerna nr 7-10 laddades olagligt, eftersom de förutsättningar inte var för handen som KBS angav och som regeringen den gången tog ställning till. Detta är fortfarande den stora falskheten i det här sammanhanget: man har gått ut till svenska folket inför en folkomröstning och i mängder av debatter och uttalanden sagt att frågan var klar och att vi kunde börja ladda våra reaktorer mot bakgrund av detta material, där vi hade ett godtagbart och fullständigt täckande upparbetningsavtal med Cogéma. Vi har inte det. Således går de svenska reaktorerna f. n. olagligt, eftersom de är ett brott mot den villkorslag som fortfarande gäller.
Herr talman! Jag skall först beröra frågan om huruvida överläggningar pågår. Det är så att överläggningarna ajourneras från gång till gång. De avslutas alltså inte vid varje enskilt tillfälle. Nu har man alltså satt ut ett nytt sammanträde, då överläggningarna återupptas. Enligt Oswald Söderqvists mening skall man tydligen träffas med ett visst tidsmellanrum för att det skall kallas att överläggningarna pågår. Man kan då fråga sig: Hur länge får man låta en överläggning vara ajournerad, enligt Oswald Söderqvists mening, för att kunna tala om att överläggningarna fortfarande pågår? Vidare är det inte nödvändigt att råkas i samma rum för att fortsätta överläggningarna. Det finns ju möjlighet att utbyta dokumentation på många olika sätt. Men det viktiga är naturligtvis att de här överläggningarna fortsätter allteftersom det dyker upp nya frågor som behöver diskuteras. Så frågan om förglasningen. Är det alldeles säkert att förglasning kommer att ske? frågar Oswald Söderqvist. Ja, jag kan försäkra att så blir fallet. Det har SKBF fått försäkran om från sin franska motsvarighet. Och det är också så att SKBF i en skrivelse till mig redovisat att Cogéma har bekräftat att glaset till Sverige kommer att innehålla högst 9 Z fissionsprodukter. Glasspecifikationen från Cogéma till oss kommer därmed att vara baserad på dessa förutsättningar. Vad till slut gäller plutoniumfrågan, står detta under IAEA:s kontroll. Risk för att något skulle förkomma — eller vad Oswald Söderqvist menar skulle hända — föreligger alltså inte, eftersom IAEA sköter kontrollen.

Herr talman! Först några ord om detta med att överläggningar pågår. Det kan ju ställas en fråga, och man kan komma upp ii en debatt i ett visst läge. En av motparterna — i det här fallet franska myndigheter — kan då ha annonserat vissa tidpunkter som anses viktiga när det gäller de kontrakt som ingåtts. I det här fallet rör det sig om den 1 januari 1982, och man har satt en tvåårig respit fram till den 1 januari 1984. Vi diskuterade ungefär detsamma i oktober, och det är en viktig sak som har inträffat. Detta har observerats nere i Europa, bl.a. i Frankrike och i Västtyskland — saken har varit uppe i det västtyska parlamentet. Det har således hänt något. Att ett ansvarigt statsråd då står och säger att ”överläggningar pågår”, när han vet att viktiga överläggningar, som skulle gälla vissa väsentliga saker — bl.a. dessa behållare — har uppskjutits tre gånger under 1981, det är svagt. Det var planlagt att överläggningar skulle hållas på våren 1981, i juni 1981 och på hösten 1981. Ingen av dessa överläggningar kom i gång, och det har inte varit några överläggningar sedan i november 1980. Detta tycker jag är ganska inkorrekt, och man behöver inte vara särskilt formell för att kräva ett förtydligande av vad som menas med överläggningar, om statsrådet under dessa förhållanden säger att ”överläggningar pågår”, speciellt som det inträtt nya förhållanden. Beträffande förglasningen vill jag säga: Det finns ingenting i kontraktet med Cogéma som garanterar någon förglasning av det svenska avfallet. Cogéma förglasar avfallet om Cogéma så vill, står det i kontraktet. Det är fortfarande så, trots de skrivelser av olika slag som har utväxlats mellan tjänstemän på relativt hög nivå. Skrivelser är inte detsamma som kontrakt — det har vi diskuterat tidigare. Det finns inte några garantier för att Sverige får tillbaka sitt avfall i förglasat skick. Det kan lika gärna komma tillbaka i flytande form. Slutligen vill jag ta upp plutoniumspridningen. I kontraktet finns det en klausul som tillåter 3 26 svinn av plutonium. Ytterligare svinn — ända upp till 90 96 — kan dessutom tillåtas, om bara Frankrike betalar. När jag påpekar detta, hänvisar arbetsmarknadsministern till IAEA och dess kontroll. Men företrädare för IAEA och flera inspektörer som har hoppat av organisationen har sagt att IAEA inte längre har fullständig kontroll över plutoniumströmmarna i världen. Det är alltså litet väl ljusblått att — som den svenska regeringen och ansvariga på området ständigt gör — hänvisa till IAEA:s kontroll. Den är nämligen bristfällig. Ett land bör inte heller skjuta över sitt nationella ansvar på en internationell organisation. Sverige har ansvar för sitt plutonium. Man skall inte säga: Det där sköter IAEA om. Det behöver inte vi bekymra oss för.
Herr talman! Får jag bara för Oswald Söderqvist än en gång förtydliga att Cogéma till SKBF har bekräftat att avfallet återvänder i förglasad form och att denna förglasning inte innehåller restprodukter som överstiger de 9 procenten. Det är denna försäkran som SKBF har efterfrågat och som tillfredsställer de krav som vi från svensk sida har ställt. Jag tycker att Oswald Söderqvist i stället för att fortsätta misstänkliggörandet skulle hälsa ett sådant besked med tillfredsställelse.

Herr talman! Ja, det finns ett brev. Men det finns inga bindande kontrakt om denna förglasning. Jag citerar igen interpellationssvaret: ”Den definitiva sammansättningen av glaset som det högaktiva avfallet kommer att ingå i är inte definitivt bestämd, och det är inte heller procenthalten klyvningsprodukter som skall ingå i glaset.” Ingenting är definitivt bestämt. I arbetsmarknadsministerns eget interpellationssvar finns fem eller sex liknande formuleringar. Det saken gäller är ju just detta ultimativa krav som den svenska regeringen har fått från Cogéma. En tidpunkt var alltså den 1 januari 1982 och en annan den 1 januari 1984 då ställning skulle tas till vissa ultimativa krav. Det är detta det handlar om. Allting är inte klart. Det skall till nya överläggningar. Eventuellt skall nya kontakter tas osv. Men ingenting är definitivt bestämt, arbetsmarknadsminister Eliasson. Ni vet inte, där ni i dag sitter, hur det slutligen kommer att bli. Det vore bättre att erkänna detta än att slingra sig och försöka klara sig undan detta obehagliga, ja, jag vill säga falska avtal som har träffats för att man skulle kunna ladda de svenska reaktorerna och lura det svenska folket. Det vore ärligare att göra så.
Herr talman! Oswald Söderqvist använder ett språkbruk som gör mig förvånad. Oswald Söderqvist vet inte vad som står i avtalet, eftersom det är hemligt. Men när det gäller förglasningen har jag här redovisat det besked som SKBF har fått från Cogéma. Det gäller alltså en punkt där vi har uppställt specifika villkor. Beskedet är en försäkran om att dessa villkor kommer att uppfyllas. Det är därför helt befängt att Oswald Söderqvist på denna punkt försöker ifrågasätta huruvida villkoren kommer att kunna uppfyllas eller ej. Vi har fått en försäkran om att så kommer att ske.

Herr talman! Jag vet precis vad som står i kontraktet med Cogéma. Visserligen har den svenska regeringen satt hemligstämpel på kontraktet och nekar att ge ut det till den svenska offentligheten, men det finns nere på kontinenten i massor av upplagor. Det finns i Frankrike och i Västtyskland, och det finns på engelska. Det är mycket lätt att ta del av detta kontrakt, som den svenska regeringen och de svenska kärnkraftsmyndigheterna har slutit med Cogéma. Den billiga poängen skall alltså Ingemar Eliasson inte försöka ta här. Jag känner till kontraktet precis lika bra som vem som helst av ministrarna, på industridepartementet och på andra ställen. Jag har också läst det omtalade brevet, som åberopas som ett slags konkret bekräftelse. Men det är inget kontrakt, och därför är det hela fortfarande oklart. Det omdöme som jag har framfört i tidigare debatter kvarstår. Det finns inga garantier för att avfallet från de svenska reaktorerna kommer att kunna upparbetas, förglasas, återsändas osv. på det sätt som förutsattes i KBS 1, som låg till grund för laddningen. Ingen kan garantera det, inte heller Ingemar Eliasson här i kammaren i dag.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att en strategi för införande av metanol som drivmedel kan fastläggas så snart som möjligt. F. n. pågår arbete i enlighet med denna introduktionsplan. Företrädare för industridepartementet har överlagt med de svenska biltillverkarna om förutsättningarna för en gemensam utvecklingssatsning på motorer för drift med M100-bränsle. Styrelsen för teknisk utveckling har lämnat stöd till sådant utvecklingsarbete vid såväl Volvos som Saab-Scanias personvagnsdivisioner. Inom oljeersättningsdelegationen har tillsatts en särskild arbetsgrupp för att närmare planera och leda genomförandet av introduktionsplanen. Gruppens arbete gäller fyra delområden, nämligen M100-programmet, MIS-programmmet, låginblandning av motoralkoholer och slutligen andra alternativa drivmedel. Delegationen kommer att redovisa resultatet av sitt arbete i juni 1982. Ansvaret för att genomföra introduktionsplanen kommer därefter att övergå till statens energiverk, som påbörjar sin verksamhet den 1 juli. En svensk marknads behov av metanol kan tillgodoses på många olika sätt, t.ex. genom import av metanol gjord på naturgas i vårt närområde, genom produktion i Sverige ur importerade råvaror, främst kol eller s.k. restoljor från raffinaderierna, eller — på lång sikt — genom framställning ur inhemska råvaror, dvs. skiffer, torv och biomassa. Innan kommersiell framställning av metanol ur inhemska råvaror kan ske krävs dock forskningsoch utvecklingsarbete under lång tid. Det är för tidigt att nu ta ställning till hur försörjningen av metanol skall ske till en framtida svensk drivmedelsmarknad. Enligt den fastlagda introduktionsplanen måste först arbetet med utveckling av motorer för M100-drift framskrida så långt att det går att avgöra när sådana motorer kan bli aktuella för introduktion i större skala. Först därefter kan det avgöras vid vilken tidpunkt och i vilka mängder metanol kommer att behövas i Sverige. Det är viktigt att hålla i minnet att metanolintroduktion är en fråga av långsiktig karaktär. Såsom anges i 1981 års energipolitiska riksdagsbeslut bör oljeersättningsåtgärderna under 1980-talet inriktas mot främst andra sektorer än transportsektorn, eftersom resultat i form av minskad oljeanvändning i allmänhet kan nås snabbare och till en lägre kostnad i dessa sektorer. Därmed kan den olja som vi med försörjningen tryggad kan få tillgång till reserveras för främst transportsektorn, där oljans egenskaper utnyttjas bäst. Med hänsyn till den långa omställningstid som krävs inom transportsektorn är det dock angeläget att redan nu inleda ett arbete som syftar till en introduktion av alternativa drivmedel på lång sikt. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att arbetet på metanolområdet pågår helt i enlighet med den av riksdagen fastlagda strategin.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Eliasson för svaret på min interpellation. Jag tror att det råder stor enighet om att transportsektorns oljeberoende är ett mycket stort problem och att det är angeläget att komma till rätta med det på sikt. Vi måste alltså försöka finna långsiktiga lösningar när det gäller drivmedelsfrågan, så att vi kan trygga en god trafikstandard också i ett läge där oljan kanske blir en allt sällsyntare och dyrare råvara. Helst bör vi naturligtvis göra det på ett sådant sätt att vi kan få drivmedel ur inhemska råvaror och genom en inhemsk produktion. Det är också viktigt att vi så snart som det är möjligt försöker minska den sårbarhet som transportsektorns oljeberoende leder till. Det gäller sårbarheten både inför fredskriser av olika slag, som vi har haft tidigare, och naturligtvis också inför en avspärrning. Om vi så småningom kan ersätta oljan med andra bränslen, exempelvis metanol, skulle det också kunna få en positiv effekt på vår handelsbalans, om vi kan framställa metanolen antingen ur inhemska råvaror eller ur importerade råvaror som är billigare än oljan. Allt detta är sådant som jag förmodar att det egentligen råder stor enighet om. För ett år sedan fattade vi också beslut om en rad åtgärder för att så småningom kunna indtroducera metanol. Det är det som i utskottsbetänkande, i proposition och även i det svar jag har fått i dag kallas för en introduktionsplan. Den innebär också att många aktiviteter pågår på detta område, framför allt i form av utredningsarbete när det gäller forskning och utveckling. Men vi torde alla vara medvetna om begränsningarna i riksdagsbeslutet. Även om det har rubricerats som en introduktionsplan, innebär det egentligen bara beslut om att man skall igångsätta ett antal åtgärder, som så småningom ger oss kunskaper så att vi bättre kan ta ställning till hur vi skall fortsätta med arbetet att introducera metanolen. Det är alltså snarare fråga om ett åtgärdspaket för att sätta i gång en process, som kan leda till att vi kan använda metanol i framtiden. Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet vet vi alltså väldigt litet om vad som kommer att hända i framtiden på metanolområdet. Det finns inga klart fastlagda politiska målsättningar för vilken roll metanolen skall spela för vår framtida drivmedelsförsörjning. Det finns ingenting som anger några egentliga tidsperspektiv, annat än i relativt runda tal. Den här frågan har fått en särskild aktualitet i Stockholmsregionen genom den debatt som pågår om hur vi skall värma Stockholmsområdet i framtiden och om det s.k. Nynäsprojektet, som har kommit in i bilden. Nynäsprojektet är mycket intressant från flera synpunkter. Det är intressant som ett inslag i Storstockholms framtida värmeförsörjning.

I stället vill i varje fall det parti jag företräder och allt fler även i andra politiska partier försöka skapa en mer decentraliserad värmeförsörjning i Stockholmsområdet, där man använder flera olika energikällor, inkl. exempelvis stora värmepumpar. I ett sådant mera decentraliserat värmesystem kan också Nynäsprojektet bli ett intressant inslag. Det skulle nämligen vara en anläggning som ur lämpliga råvaror — kanske i första hand restoljor, men man kan också tänka sig kol och, på längre sikt, inhemsk biomassa — producera både hetvatten, gas och metanol. Hetvattnet skulle då kunna användas direkt som värmekälla i Stockholmsregionen tillsammans med hetvatten från andra källor. Gasen skulle också kunna användas för uppvärmningsändamål, men den skulle även kunna användas för t.ex. elproduktion i regionen i s.k. kombianläggningar, där man också får ut värme. Dessutom skulle vi alltså få ut metanol. Det har talats om ungefär 700 000 ton metanol från den här anläggningen. Detta skulle vara ett inslag som hade många fördelar för Stockholmsregionens uppvärmning, framför allt därför att det är ett mycket miljövänligt sätt att få fram energi jämfört med andra alternativ som står till buds. Det bidrar till en varierad försörjning och alltså försörjningstrygghet, och det passar in väl i en mer decentraliserad värmestruktur än vad exempelvis hetvattnet från Forsmark skulle göra. Men det är inte bara intressant som ett sätt att få värme till Stockholm. Nynäsprojektet är också intressant som ett sätt att producera metanol. Förutsättningen för att man skall kunna producera metanol på ett ekonomiskt sätt är att man kan utnyttja den spillvärme som uppstår. Det är ju ganska stora mängder spillvärme som uppstår vid metanolproduktionen. Kan man inte ta vara på den innebär metanolproduktionen ett ganska stort energislöseri. Genom att kombinera en lösning på Storstockholms uppvärmningsproblem med en lösning av vår produktion av metanol i framtiden skulle vi alltså på ett vettigt och bra ätt kunna ta vara på den här spillvärmen och utnyttja den på ett effektivt sätt. Det ger alltså förutsättningar för en metanolproduktion med god ekonomi. Men skall hela detta paket kunna sys ihop, så måste man få någon klarhet om avsättningsmöjligheterna på metanolområdet. Där måste vi konstatera att det riksdagsbeslut vi fattat inte ger tillräcklig vägledning. Vad som behöv metanol i Sverige. alltså inte bara en strategi om hur man skall påbörja en är en strategi som sträcker sig fram till en introduktion av process. Vi måste alltså ha en ungefärlig tidsplan för en metanolintroduktion, där man bestämmer sig för inriktning och omfattning. Om man t.ex. skall gå över till M100 för vissa bilparker, måste man samtidigt göra klart för sig hur stor omfattning det skulle få och i vilken utsträckning man skall komplettera det med inblandning av M15, MS eller någonting sådant. Självfallet är det inte möjligt att i dag fastställa en strategi eller en tidsplan som sedan måste följas slaviskt. Osäkerheten är alldeles för stor för det. Man kan klargöra politiska målsättningar, och man kan ange ett slags ram, som man sedan naturligtvis måste anpassa till de erfarenheter man gör. Detta skulle kunna jämföras exempelvis med den strategi som vi har på vindkraftsområdet, där vi relativt väl känner till utvecklingen fram till ett introduktionsstadium men där vi samtidigt vet att vi måste göra anpassningar, om de olika utvärderingarna ger sådana resultat. Sedan riksdagen fattade sitt beslut har vi fått ytterligare kunskaper. I svaret redovisas de överläggningar med bilindustrin som ägt rum och det arbete som oljeersättningsdelegationen genomför och som kommer att redovisas inom kort. Detta gör att jag för min del tycker att det börjar bli dags att samla ihop materialet och bättre klargöra förutsättningarna för en mer långsiktig strategi för metanolutveckling här i landet. Det skulle vara mycket värdefullt om man kunde påskynda den processen så att man kan bedöma vilken roll Nynäsprojektet skulle kunna spela i en sådan långsiktig metanolstrategi. Jag tycker att det vore synd om den potentiella möjlighet som ligger i Nynäsprojektet så att säga skulle rinna ut i sanden därför att vi inte kan klara av att bestämma oss för vilken roll vi vill att metanolen skall spela.

Herr talman! Den frågeställning som Pär Granstedt tagit upp är av central betydelse i förverkligandet av den energipolitik som riksdagen har lagt fast. Av det jag redovisat som svar på Pär Granstedts fråga om huruvida saker och ting är på gång som kan kallas en strategi för införande av metanol tycker jag nog framgår att man måste säga att svaret på den frågan är ja. Mycket sades redan i riksdagens beslut om energipolitiken, och så mycket har därefter kommit i gång som man rimligen kan begära på det här stadiet. Överläggningar med biltillverkarna har alltså hållits, och den frågan drivs vidare. Oljeersättningsdelegationen har satt i gång sitt arbete och inkommer med en rapport i juni 1982. och därefter får energiverket ta hand om introduktionsplanen och driva den vidare. Men det låg också i riksdagsbeslutet att regeringen återigen skulle redovisa läget under nästa år. Det får vi naturligtvis göra mot bakgrund av det som oljeersättningsdelegationen har rapporterat. Och då finns det väl en möjlighet att formulera sig ännu tydligare från riksdagens sida när det gäller behovet av och möjligheterna för att introducera metanol på den svenska marknaden. Åtskilligt är på gång, och jag instämmer i Pär Granstedts bedömning att arbetet måste börja tidigt för att metanol skall kunna finnas tillgänglig när marknaden kan vara kommersiellt bärkraftig. Sannolikt är det på 1990-talet. Men att tidpunkten ligger långt fram i tiden innebär inte att vi kan sitta med armarna i kors, utan vi bör vidta alla de mått och steg som här har redovisats och några till. Det är också sant, som Pär Granstedt redovisat, att det finns en koppling av den här frågan till Storstockholms värmeförsörjning.

Det innebär enligt min mening att Forsmarkstunneln därmed åtminstone t. v. bör avföras som alternativ för Storstockholms värmeförsörjning och att man bör koncentrera sin planering på andra alternativ. Då är naturligtvis Nynäskombinatet ett intressant projekt. Den springande punkten är emellertid metanolmarknaden. Nu menar jag att det är angeläget —- även om det här kan ligga långt fram i tiden — att denna tanke hålls vid liv. Det har ju oljeersättningsfonden möjliggjort genom sitt positiva beslut i december om utlåning till sökande för genomförande av vissa förstudier för kombinatets vidkommande. En sådan förstudie gäller avsättningen av produkterna. Sannolikt är det bland dessa svårast att bedöma avsättningen av metanolen. Vi har alltså samma uppfattning när det gäller behovet av att hålla denna fråga vid liv. Men jag tror att man skall vara realist och inse att det ännu är långt till dess att vi har en metanolmarknad i landet. Vi får inte ha alltför stora förhoppningar till metanolen som alternativt drivmedel ännu. Men jag vill understryka att det inte innebär att intresset är ljumt. Tvärtom görs allt som går att göras för att klarl j jligheterna beträffande den framställningen, och dem får regeringen tillfälle att redovisa för riksdagen under nästa år. Och det kan hända att frågan då kan föras ytterligare något framåt.
Herr talman! Får jag först för klarhetens skull säga att vad jag efterlyste i min interpellation kanske inte var upplysningar om huruvida saker och ting är på gång på det här området. eftersom jag vet att så är fallet. Jag har haft förmånen att få vara med i kammaren och fatta beslut i frågan. Vidare har jag ett sådant förtroende för regeringen att jag har utgått från att riksdagens beslut också verkställs. Jag har dessutom möjlighet att i energiforskningsdelegationen något följa vad som faktiskt sker här. Själva poängen i interpellationen var att jag efterlyste en ordentlig strategi för framtiden som kan ge en bild av de politiska ambitionerna och belysa den roll som metanolen skall spela på sikt samt ge en viss vägledning när det gäller bedömningen av utvecklingen på metanolmarknaden. Jag ställde frågan just mot bakgrund av problematiken i samband med Nynäskombinatet. Precis som statsrådet Eliasson säger är frågan om metanolmarknadens utveckling det stora problemet när det gäller att ta ställning till Nynäskombinatet.

Det innebär alltså att jag kan hysa en förhoppning om att den typ av metanolstrategi som jag har efterlyst i min interpellation trots allt kanske kommer till stånd. Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt. Jag tror också att vi behöver mera klart uttalade målsättningar på metanolområdet för att få verklig skjuts på verksamheten. Däremot är jag inte riktigt lika glad åt att arbetsmarknadsministern upprepade gånger betonar hur långt fram i tiden det här med metanolproduktionen måste ligga. Jag är nämligen inte lika säker på att det verkligen måste ligga så långt fram i tiden. Men det är klart att 1990-talet är ett ganska runt tal. Det kan vara fråga om i stort sett vilken tidpunkt som helst mellan år 1990 och år 2000. Jag menar att också det här är en fråga om politiska ambitioner. Att utveckla motorer för renmetanoldrift är ju inte så fruktansvärt krångligt, såvitt jag förstår. Det kräver en del utvecklingsarbete, men det är inte några fantastiska innovationer som krävs för att vi skall kunna använda ren metanol som bränsle. Att använda metanol i blandbränslen är naturligtvis tekniskt ännu mindre komplicerat. Upp till 5 26 kan användas utan något utvecklingsarbete alls. När det gäller den ekonomiska sidan är metanol i och för sig något dyrare än vad bensin är i dagsläget och kommer säkert att vara det ett tag framöver. Men om vi väger in de försörjningsmässiga och också miljömässiga fördelar som metanolanvändning kan erbjuda, kan det finnas anledning att se till att skattevägen utjämna dessa skillnader. Samhällsekonomiskt kanske det skulle löna sig. Det gör också att man bör kunna tidigarelägga en metanolintroduktion. Det är just detta att det mera är en politisk bedömningsfråga hur snabbt man vill ta fram metanol än en teknisk fråga som gör att jag tycker att det är av värde, om vi kan få en debatt om tidsperspektiven och även om omfattningen av metanolanvändningen här i landet. Jag ser som sagt fram emot det arbete inom regeringen som energiministern har utlovat. Jag hoppas att vi kan få en ordentlig politisk debatt om vilken roll metanolen skall spela i framtiden och om hur snabbt vi skall kunna introducera metanol i större skala här i landet. Jag tror att det är fint om vi kan koppla den debatten till de intressanta möjligheter som Nynäskombinatet ger. Det är klart att Nynäskombinatet också är intressantare ju snabbare det kan komma i gång. Ju snabbare det kan komma i gång, desto lättare är det att anpassa det till Storstockholms värmeförsörjningssituation och, naturligtvis, vice versa. Får jag till sist säga att jag noterar med stor tillfredsställelse att skrivelsen om hetvattentunneln i stort sett lagts ad acta av regeringen. Jag tycker att det var ett klokt beslut av regeringen. Jag ser det som en stor fördel, om vi kan avföra Forsmarkstunneln från debatten om värmeförsörjningen i Stockholmsregionen. Det förenklar och effektiviserar debatten och gör den mer realistisk. Det gör att vi kan koncentrera oss på verkliga framtidsmöjligheter på det här området.

Herr talman! Helt kort: Jag tror inte att man skall hysa alltför stor tillförsikt till att olika former av blandbränslen med olika inblandningar av metanol kommer att lösa de svenska energiproblemen. Visserligen kan man inom ett antal år konstruera en ny motor för ren metanoldrift. Det kan öka försörjningstryggheten vad gäller speciella beredskapsfordon, som utrustas med dessa motorer. Men blandbränslena M5 och M15 ger mycket begränsade bensinbesparingar. M 5 kanske ger en besparing av bensin på 2,5 70 och M15 en besparing på kanske 7-8 90, förutsatt att man inte använder sig av blyfri bensin. Gör man det, blir bensinbesparingen i praktiken försumbar på grund av att det går åt mer olja för att producera blyfri bensin än vanlig bensin. Jag tror att en stor del av beredskapsbehoven i framtiden kommer att tillgodoses genom att man tar ytterligare ett förädlingssteg, dvs. övergår från metanol till syntetisk bensin. På det sättet kan man direkt använda befintlig bilpark utan att göra några förändringar i denna. Det finns alltså anledning att avvakta vad som kommer att hända när det gäller inhemsk produktion. Jag tror att det är fel att försöka motivera energikombinatet i Nynäshamn med att det är metanolproduktionen som behövs i Sverige eller med att vi behöver en så stor andel metanol för att kunna klara vår beredskap i fråga om transporter. Jag vill i detta sammanhang även påpeka att det finns anledning att se på det internationella samarbetet vad gäller transporter och att det finns anledning att ha bilbränslen som går att använda i flera olika länder. Det underlättar framtagning av motorer och även utbyte över gränserna. Jag tycker att Pär Granstedt, liksom självfallet också regeringen, borde ha anledning att se över miljökonsekvenserna av användning av metanol som bilbränsle. Vi kan se de ganska betydande problemen i Brasilien — där man visserligen har använt etanol — med formaldehyder, som är mycket cancerogena. Betydande luftföroreningar har också blivit följden av de mycket stora satsningarna där på alternativa bränslen. Det finns ingen anledning att tro att användningen av metanol skulle göra luften så mycket bättre än den är i dag — bara därför att vi inte vet så mycket om vad förbränning av metanol i bilmotorer ger för utsläpp. Vi har med andra ord anledning att avvakta de åtgärder som har påbörjats med anledning av riksdagsbeslutet, som nu verkställs av regeringen. Det finns ingen orsak att ytterligare påskynda något som kan komma att innebära en rad felinvesteringar och felaktiga beslut, som kan bli dyrbara.
Herr talman! Jag har inte velat göra gällande att införande av metanol skulle lösa landets energiproblem. Jag har för mig att det hela är mer komplext än så. Däremot skulle det givetvis ha en viss effekt på transportbranschens bensinberoende. De beredskapsmässiga effekterna skulle naturligtvis variera med vilken strategi man väljer, och jag har redovisat det ganska ingående i min interpellation, som jag hoppas att Per Westerberg haft tillfälle att läsa. Där tar jag upp effekterna av både M 100 och blandbränslen och anför att man har kunnat konstatera att det finns beredskapsmässiga fördelar med allihop. Det är en väsentlig fördel bara att ha en inhemsk metanolproduktion i gång i ett läge där vi råkar ut för en avspärrning, men givetvis är M 100 det intressantaste ur beredskapssynpunkt. Jag har i min interpellation också tagit upp möjligheten att använda syntetisk bensin. Det är en intressant produkt, men den är givetvis också dyrare än metanol. När det gäller miljöeffekterna vill jag hänvisa till det remissvar från naturvårdsverket som finns redovisat i förra årets energiproposition. Där belyses detta. Det är den kunskap vi har till vårt förfogande. Självfallet måste vi fortsätta forskningsarbetet, men som Per Westerberg säkert vet medför även förbränning av bensin vissa miljöproblem. Jag tycker alltså inte att den mycket försiktiga attityd som Per Westerberg nu intar är särskilt lyckad. På det här området som på alla andra områden är det viktigt att utgå ifrån de problem vi kan komma att möta i framtiden och försöka driva på utvecklingen.
Herr talman! En produktion av M 15 eller M 5 kan kanske vara intressant för att vi skall få blyfri bensin, men den innebär knappast någon ytterligare minskning av vår bensinförbrukning som sådan — därför att det åtgår mer olja för att göra blyfri bensin än vanlig bensin och därför att metanol och etanol bara har hälften av energiinnehållet, jämfört med motsvarande mängd bensin. Det är alltså inte där det finns någon beredskapseffekt att uppnå, utan det är en ren miljöåtgärd man vidtar om man övergår till metanol och liknande. Jag tycker själv att M 100 kan vara mycket intressant ur beredskapssynvinkel. Det är därför mycket positivt att vi har vidtagit åtgärder, till följd av riksdagsbeslutet, för att utveckla M 100-motorer. Men det finns anledning att se vad som kommer att ske framöver, innan vi gör stora felinvesteringar eller fattar beslut om saker som vi ännu inte känner till tillräckligt väl. Vi skall kanske ha en metanolproduktion som utgår ifrån någon form av skogsavfall eller från naturgas från Norge via naturgasledningar uppe i Norrbotten. Eller kanske vi skall förädla metanol ytterligare ett steg, just till syntetisk bensin. Det är kanske det som trots allt ger den allra bästa beredskapseffekten! Vi måste ju väga investeringar i nya M 100-motorer mot ökade kostnader för en beredskapsproduktion av syntetbensin. När det gäller miljöeffekterna av metanol och bensin vill jag säga att jag är fullt medveten om miljöproblemen med bensin. Men jag vill peka på att metanolen, såvitt vi nu vet, inte är ett dugg bättre än bensinen. Den är bara mera outforskad. Den bildar en lång rad cancerogena gaser, som vi tyvärr vet alltför litet om och som man visste på tok för litet om vid den massiva introduktionen i Brasilien, vilket har fått ödesdigra ekonomiska effekter. Gärna undersökningar och vissa satsningar på metanol, men inga stora investeringar! Det är bättre att avvakta, tills vi får ökad information och ökat kunnande på området.